Herr talman! Jag skulle aldrig drömma om att ta åt mig äran för de små steg som ändå tas här i kammaren i miljövänlig riktning. Utan den mycket starka miljöopinion som vi har i landet hade Anders Castberger över huvud taget inte diskuterat miljöfrågorna i samband med flygtrafiken. Då hade det bara handlat om att underblåsa den starka utveckling inom flygtrafiken som vi redan har sett. Men låt mig återvända litet till skalpellen. Jag tycker det var ett löjligt ord i sammanhanget, men det har jag redan sagt. Jag tackar för att Anders Castberger ser lika tydligt som jag att det går en knivskarp gräns mellan våra olika uppfattningar, särskilt i fråga om trafiken. En som ilikhet med Anders Castberger tror att miljöavgifter på några kronor som åläggs flyget skulle påverka utsläppsmängderna i någon nämnvärd grad har hamnat totalt fel. Man kan egentligen bli ganska dyster när man tänker på vilka akuta problem som måste lösas. Jag skulle vilja returnera med att fråga Anders Castberger om det förslag som vpk ställde och som innebar att konkurrensen skulle bli något friare mellan de olika trafikslagen. När det gällde flyget gick den ut på att flygtrafiken åtminstone skulle behöva betala drivmedelsskatt motsvarande den bensin 117 skatt som bilisterna betalar. Det var vårt klara yrkande, som vi ställde här i riksdagen, också motionsvägen. Om vi hade fått in dessa pengar, Anders Castberger — det var före bensinskattehöjningen på 25 öre — så hade staten fått in ungefär 2 miljarder kronor årligen. Det skulle verkligen ha kostat på. Det skulle antagligen inte bara ha tvingat fram bränslesnålare motorer, utan ha lett till att flyget hade tvingats skära ned och pengarna skulle kunna användas till den järnvägstrafik som vi anser så viktig. Där går skiljelinjen mellan våra olika uppfattningar, Anders Castberger. Vi pratar inte bara och nöjer oss inte med miljöavgifter. Vi vill ha rejäla förändringar för miljöns och människornas skull.

Herr talman! Skiljelinjen går inte i miljöintresset. Den knivskarpa skillnaden går mellan kommunismen och liberalismen. Det är sant att en miljöskatt på några kronor inte på ett avsevärt sätt förändrar förutsättningarna. Det påstod jag inte heller. Jag sade att detta var ett steg. Jag sade också att miljöavgifter, så som vi har föreslagit, kommer att på ett annat sätt påskynda motorutbytesprogram och andra insatser som är avsedda för olika miljövänliga åtgärder. Vi i folkpartiet är för en konkurrens på lika villkor mellan trafikslagen. Det kan Viola Claesson vara förvissad om. Men vänsterpartiet kommunisterna står för precis den dogmatiska miljöpolitik jag nyss beskrev här. Genom regleringar, genom inflytande, genom ägande och, som det faktiskt står i vänsterpartiet kommunisternas yttrande, att endast härigenom kan garantier erhållas för att miljöhänsyn beaktas. Det är avslöjande hur vänsterpartiet kommunisterna bekänner sig till tron på inte bara regleringar i allmänhet, utan att enbart regleringar skall kunna värna miljön. I folkpartiet förnekar vi inte alls miljöproblemet. Det är inte på grund av någon allmän debatt i dag som jag står här i talarstolen och talar om miljöproblem. Om Viola Claesson hade lyssnat på många miljödebatter här i kammaren hade hon upptäckt att långt innan det var någon allmän debatt i dessa frågor lades det ena förslaget efter det andra fram från folkpartiet om just miljöavgifter, t.ex. redan 1968. Då är jag förvissad om att inte heller Viola Claesson stod här i talarstolen och talade i miljöfrågor.

Herr talman! Om Anders Castberger lugnar ner sig litet och lyssnar till vad jag säger, skulle han förstå att detta med synen på miljöavgifter som ett väldigt viktigt instrument var just det avslöjande för bl.a. liberalismen och Anders Castberger och hans partis uppfattningar. Det lilla fjuttiga bidrag som flygtrafiken får ge genom avgiften — på vilket sätt har det hittills påverkat flygtrafiken och utsläppsmängden? Kan Anders Castberger tala om det? Varför skall man ha miljöavgifter på flyget om det inte har någon effekt? Då är det bara ett spel för galleriet. Eftersom Anders Castberger också säger att han är för en konkurrens på lika villkor, vill jag återkomma till det förslag som vpk ställde förra året. Skall det vara en konkurrens på lika villkor måste det i rimlighetens namn bli så att flyget betalar en drivmedelsskatt motsvarande den som biltrafiken får betala — eller hur? Ställer Anders Castberger upp på det — ja eller nej?

Herr talman! Regeringen vill att riksdagen skall anslå 352 500 000 kr. av skattemedel till att köpa nyemitterade aktier i Aktiebolaget Aerotransport. Skälet är att flygbolaget SAS vill investera mer pengar i flygverksamhet, bl.a. i form av nya flygplan. Från miljöpartiet de grönas sida har vi motionerat i frågan och krävt att regeringens förslag avslås. Såvitt vi har kunnat bedöma finns det inga hållbara skäl till att staten med skattemedel nu skall gå in och stimulera ytterligare investeringar i luftfarten — snarare tvärtom! Ser vi till miljöavgiftsutredningens delbetänkande på trafikområdet, som nu är ute på remiss, finner vi i dess konsekvensdel att den pågående snabba ökningen av flygtrafiken medför att riksdagens beslut om oförändrade utsläpp av koldioxid inte kan uppnås inom trafiksektorn ens om utredningens alla förslag genomförs. För närvarande är flygtrafikens andel av trafikens koldioxidutsläpp drygt 10 96. Utsläppen beräknas öka med ca 55 9 till år 2000, med miljöavgifterna på bl.a. flyg, vilket innebär att dess andel då blir drygt 15 96 — allt detta enligt transportrådets egna prognoser. Detta bör ses mot bakgrund av att koldioxidutsläppen totalt sett skall minskas med 85 96 för att vi skall kunna slippa ytterligare växthuseffekt utöver vad som oåterkalleligt redan är för handen. Vad gäller utsläppen av kväveoxider är flygets andel av trafiksektorns utsläpp i dag ca 7 Zo. Under förutsättning att miljöavgiftsutredningens alla förslag genomförs, inkl. storsatsningar på kollektivtrafik, ökar flygets utsläpp med ca 50 90. Då har också de reduktioner av utsläpp som flyget självt skall göra räknats in. Därmed blir flygets andel av trafiksektorns utsläpp 15 96. Därtill kan läggas att flyget är ett energikrävande transportslag. Enligt vägoch trafikinstitutets meddelande nr 567 kostar inrikesflyg ca 1,0 kWh för varje personkilometer, att jämföra med järnvägens 0,11 kWh för varje personkilometer. Det betyder att flyget kostar nio gånger mer energi än järnvägen för persontransporter. Nu är den här jämförelsen inte helt rättvisande, eftersom SAS sysslar främst med utrikesflyg, som går längre sträckor och därför sannoligt har en något lägre energiförbrukning än inrikesflyget. Men även om utrikesflyget kostar hälften så mycket som inrikesflyget i energitermer är det ett energislösande transportslag jämfört med järnvägen. Dessutom ger flyget upphov till stora utsläpp av kolväten, och det skapar stora bullerproblem kring flygplatserna. Avisningskemikalier kan ställa till problem i omgivande vattenmiljö, osv. Om vi verkligen menar allvar med allt prat om miljöoch energihushållning på trafikens område, kan vi inte stillatigande acceptera flygets snabba expansion. Tvärtom — vi måste se till att utveckla alternativ, som den elektrifierade järnvägen, och tillämpa en bättre samhällsplanering, som minskar transportbehovet. Att, som regeringen föreslår, späda på flygets expansion med drygt 352 miljoner ur skattekistan, borde vara helt uteslutet om man nu menar allvar med ”den nya miljöpolitiken”. Men man har faktiskt föreslagit det och på skyndat ärendebehandlingen i riksdagen, och en stor majoritet i trafikutskottet stödjer förslaget än så länge. Det visar att man när man skall gå från ord till handling i miljöpolitiken än en gång har tagit nya omvägar. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag vet inte om jag har uppfattat saken rätt, men försöker Sven-Gösta Signell låta påskina att den här nyemissionen är föranledd av miljökraven? Är det detta det handlar om? Är det utgångspunkten och det primära i den fråga som vi nu diskuterar? Det har inte framkommit riktigt klart. Nej, i stället handlar det om en flygplansflotta som skall öka. Att man, när man ändå tvingas byta plan, därför att det finns gamla dåliga plan, som också är mindre miljövänliga eller rättare sagt farligare än de som är nyare, skall skaffa sådana nya plan, är helt självklart. Men det är flygets expansion det handlar om här. Det sägs klart och tydligt, och det är det vi har tagit ställning till. Det är så, Sven-Gösta Signell, vilket jag tog upp tidigare i debatten och som jag också använde i polemik mot Anders Castberger, att flyget och flygtrafiken redan i dag subventioneras till oerhört stor del. Det handlar inte bara om pengar i 300 — 400-miljonersklassen. Jag nämnde exemplet att man t.o.m. slipper betala drivmedelsskatt motsvarande ett belopp på 2 miljarder kronor årligen. Det handlar alltså om enorma summor som de slipper betala, dvs. en statlig subvention, skattebetalarnas pengar. Till sist, herr talman, skall jag bara försöka förklara en gång till för Sven Gösta Signell vad jag menar med att ta upp exemplet Dala Airport. Jag har inte sagt att trafiken där har att göra med de pengar som vi nu skall satsa, på annat sätt än när det gäller denna lilla fråga om miljön. Man kan visserligen, som det påpekas från landstingets planeringsavdelning i Kopparberg, om man byter till nya plan, minska kolväteutsläppen, men tekniken gör att man samtidigt ökar kväveoxidutsläppen. Detta sagt för att visa att den miljövänliga tekniken inom nya flygplansflottor inte är så speciellt mycket att skryta med, även om den i vissa avseenden är bättre än i de äldre planen.

Herr talman! Sven-Gösta Signell sade att detta skulle vara en debatt om huruvida vi skulle ha ett flyg eller inte. Det är naturligtvis en grov missuppfattning. Det handlar om huruvida vi skall ha en mycket snabb expansion av flyget i framtiden eller inte. Jag undrar om vi inte kan klara oss med ungefär den storlek vi har i dag. I den motion som miljöpartiet har ingett motsatte vi oss att staten går in med skattepengar, över 300 milj.kr., i en verksamhet som kommer att spräcka riksdagens egna miljömål. Detta berörde Sven-Gösta Signell inte med ett ord. Han gick förbi det, trots att det var hela skälet till motionen och reservationen. Jag påpekade i mitt tidigare anförande att det, trots den rening som finns på nya flygplan, trots de nya bättre motorerna, med miljöavgifter fullt genomfört, med utbyggnader av kollektivtrafik osv., ändå inte går att klara de miljömål som riksdagen har beslutat om, om denna mycket snabba expansion av flyget genomförs. Pengar kan bara användas en gång. Lägger man dessa pengar på flygets expansion finns de inte kvar så att man kan använda dem till något annat. Skall vi satsa på att bygga ut de miljövänliga trafikslagen, och det bör vi göra under 90-talet om vi vill klara miljöproblemen, bör pengarna ledas dit. Visst är de internationella frågorna ett problem. Så är det alltid, eftersom det inte finns något internationellt beslutande organ, utan de beslutande organen är nationella. Det räcker inte att bara Sverige fattar beslut i miljövänlig riktning. Det måste ske i många andra länder också. Men det finns faktiskt internationella organ för att man skall kunna diskutera sådana här frågor, för att försöka komma överens. Det finns ett antal konventioner på flygets område, Chicago konventionen t.ex. Där är Sverige med och kan arbeta för en positivare utveckling av miljö och trafik. Det måste vi göra. Gör man som Sven-Gösta Signell föreslår, dvs. ingenting, på grund av att de andra antagligen inte gör någonting, löser man aldrig några problem. Skulle man resonera på det viset inom den övriga miljöpolitiken, skulle vi praktiskt taget inte kunna lösa ett enda miljöproblem. Det är alltså fel sätt att resonera. Flyget är, som Viola Claesson sade, skattemässigt gynnat, om man jämför med de andra trafikslagen. Det är gynnat om man tar hänsyn till hela den samhällsekonomiska kostnaden. Nu tänker man satsa ytterligare hundratals miljoner kronor på att få en ännu snabbare utveckling av flyget. Det tycker vi är dåligt. Därför vill jag se ett avslag på den här propositionen och yrkar av den anledningen bifall till reservation 1.

Herr talman! Sven-Gösta Signell antydde att debatten om flygtrafikens vara eller inte vara kunde sparas till budgetdebatten. Det hade varit bekvämt, men här finns stora ideologiska skiljelinjer, som kommer upp i dagsljuset även i detta ärende. Det handlar om investeringar, och investeringar är alltid en framtidsfråga. Om flyget skall vingklippas, som vi har sett att vänsterpartiet kommunisterna vill, störtar flyget. Då finns det ingen framtid och inget behov av investeringar, precis så som vänsterpartiet kommunisterna vill ha det. Därför måste vi ständigt säga oss att mot irrläror måste debatten alltid föras, inte bara vid de tillfällen då det är budgetdebatt. Jag fick en så korthuggen kommentar av Sven-Gösta Signell till reservation 2 att jag inte kunde utläsa om socialdemokraterna tar avstånd från vpk:s planhushållningsfilosofi. Om socialdemokraterna gör det, varför i så fall göra ett undantag just för flyget? Det är inte bara en fråga för Sverige, avfärdar Sven-Gösta Signell det hela med. Nej, men intentioner kan uttryckas innan förhandlingar äger rum. Om vi tillsammans ser positivt på SAS arbete på att etablera sig som en stark operatör på 90-talet, genom allianser och investeringar, och vi är beredda att låta staten ta sitt ägaransvar och vara med i en nyemission, varför då inte Prot. 1989/90:35 också låta staten ta ansvaret för en fungerande konkurrens? Om vi är över — 29 november 1989 ens om det, framstår sammanblandningen av statligt systemansvar med ägar =. intresse närmast som en alltid pågående insideraffär, med lagens hjälp. Sådana lagar skall vi ändra på, Sven-Gösta Signell. Därför borde också klarsynthet hos socialdemokraterna leda till en försäljning av statens aktier på sikt.

Herr talman! Jag blir litet ledsen på Sven-Gösta Signell.

Det är otvetydigt så att socialdemokraterna sitter fast i ett regleringstänkande, som är väldigt likt det regleringstänkande som just vänsterpartiet kommunisterna står för.

Herr talman! Jag har inte sagt att nyemissionen är en subvention. Jag har sagt att flyget har sluppit ifrån det beslut som riksdagen fattade om att det skall förekomma konkurrens på lika villkor mellan de olika trafikslagen. Ett exempel som jag gav var att flygtrafiken slipper betala drivmedelsskatt, vilket däremot biltrafiken måste göra. Det belopp som man slipper betala, dvs. det belopp som svenska skattebetalare i stället får lägga ut, är ungefär 2 miljarder om året. Då frågar jag Sven-Gösta Signell: Är det konkurrens på lika villkor eller har flyget en särställning i det här avseendet? När jag nämnde Dala Airport var det inte för att tala om den trafik som finns där i sig utan för att beskriva vad den s.k. miljötekniken — den nya, som skall vara bättre — kan innebära. På den punkten skiljer sig inte den internationella trafiken från den nationella, Sven-Gösta Signell. Den miljöteknik som man har tänkt sig att använda är ungefär densamma, eller hur? Jag ville peka på de problem som finns. Det är inte så enkelt att allt blir bättre för att man byter plan. Bullret kanske blir mindre, kolväteutsläppen kanske minskar men kväveoxidutsläppen ökar desto mer. Det är ett rätt viktigt exempel för att visa att det sannerligen inte räcker med små futtiga miljöavgifter för att komma till rätta med flygets utsläppsproblem.
Herr talman! Det lät nästan som om Sven-Gösta Signell ville förneka att det ägartillskott som nu skall ske med skattemedel skall användas till expansion av flyget, trots att det står klart i bl.a. utskottsbetänkandet och propositionen. Jag antar att det var en felsägning eller att Sven-Gösta Signell tänkte på något annat. Sven-Gösta Signell tycks tänka mest på att SAS annars kanske kommer i ett sämre konkurrensläge gentemot sina konkurrenter i utlandet — det är väl där skon klämmer. Skall man komma någonstans i miljöpolitiken måste man, som jag tidigare sade, våga sopa rent framför egen dörr. Man måste våga ta steg i den riktningen i varje land för sig — det finns inga övernationella organ som fattar tvingande beslut. Man får ta upp frågorna om flyget och miljövänligheten — om att försöka miljöanpassa hela trafikpolitiken i Europa, för den delen — vid de internationella samtal som man regelmässigt för.

Jag tycker faktiskt att det är en fråga om trovärdigheten i socialdemokraternas miljöpolitik. Ena stunden säger man en sak, nästa stund gör man precis tvärtom. Så blir det också som det blir: försurningen ökar, klimatet förändras och miljöproblemen växer oss över huvudet. Det vore bra om Sven-Gösta Signell kunde tala om hur han tänker sig att få de här miljömålen att gå ihop. Vi har väldigt ambitiösa krav från t.ex. miljöavgiftsutredningen, vilka kommer att spräckas av just flygets mycket kraftiga expansion. Skall flyget undantas från miljöpolitiken? Menar Sven = Prot. 1989/90:35 Gösta Signell det? 29 november 1989

Herr talman! Jag kan inte tolka Sven-Gösta Signell på annat sätt än att han vill att flyget skall undantas från miljöpolitiken och kraven att inte öka koldioxidutsläppen m.m. Det är faktiskt så att om man tar hänsyn till de nya, miljövänligare flygplanen och till de effekter som kraftigt höjda miljöavgifter på flyget ger, så får man ändå 50 76 mer utsläpp av både koldioxid och kväveoxider från flyget totalt fram till år 2000. Därmed spräcker man miljömålet. Detta har naturvårdsverket påpekat, det har flera utredningar påtalat och det borde Sven-Gösta Signell veta. Sedan tycks han heller inte tro att andra länder kan fatta bra beslut i miljövänlig riktning på trafikens område. Han tycks tro att om vi här fattar ett bra beslut så kan inget annat land följa efter — det är omöjligt att tänka sig. Det är naturligtvis tråkigt att han har den inställningen. Vår inställning är den motsatta. Med internationellt samarbete och genom att med samtal försöka driva de här frågorna internationellt kan man komma väldigt långt. Det är vad vi skall göra, inte bara falla undan och följa med i ekorrhjulet och ständigt öka utsläppen utan någon egentlig broms. 125 Det vore bra att få ett besked om hur det är med miljömålen och få det svart på vitt i protokollet. Ställer Sven-Gösta Signell upp på miljömålen: ingen ökning av koldioxidutsläppen, 30 26 minskning av kväveoxiderna till 1995 och 60 96 fram mot slutet av 1990-talet? Skall det då gälla flyget också?

Herr talman! Motioner kan skrivas i syfte att nå stora samhällsförändringar, men motioner kan också skrivas för att ändra förutsättningarna för några få människor. Den motion som Ulla-Britt Åbark och jag skrivit gällande tillämpning av abortlagens huvudprincip för gravt förståndshandikappade kvinnor rör några enstaka personer i vårt land. Men det är människor som enligt vårt sätt att se missgynnas av nuvarande lagstiftningstillämpning. Förståndshandikappade eller utvecklingsstörda kvinnor var under många år sexuellt omyndigförklarade i vårt land. I tonåren steriliserades unga kvinnor utan att de tillfrågades eller fick någon förklaring till ingreppet. I dag får ingen sterilisering ske mot den enskildes vilja. Vi motionärer tycker att nuvarande lagstiftning är bra. Abortlagens utgångspunkt, att det är kvinnan själv som skall avgöra om hon vill fullfölja en graviditet eller inte, är principiellt riktig. Vår motion får på intet sätt uppfattas som om vi önskade den tid tillbaka då utvecklingsstörda kvinnor inte hade någon rätt att bestämma över sin egen kropp. Vad menar vi då, när vi i motionen talar om undantag från nuvarande lagstiftning? Jag skall göra ett försök till förklaring. Våld och övergrepp mot kvinnor förekommer runt om i vårt land. På senare tid har våldet synliggjorts på ett tydligare sätt än tidigare. Övergrepp förekommer också mot utvecklingsstörda och gravt förståndshandikappade kvinnor. Vad inträffar när en vuxen kvinna med låg förståndsförmåga blir gravid? Omgivningen funderar över hennes trötthet och illamående. Är det den dagliga medicineringen som doserats fel? Eller är det något i den dagliga rutinen som har rubbats? Kvinnan kan inte själv förklara, och det tar tid innan man förstår att förändringen orsakats av graviditet. Kvinnan själv förstår inte vad som sker. Man kan också undra hur fostret mår, som dagligen fått doser av den medicin mamman ordinerats för sitt livsuppehälles skull. Kvinnans anhöriga ser till att en ansökan om abort sker. "Abort får utföras om kvinnan på goda grunder kan antas förstå innebörden av ingreppet och dess konsekvenser.” — Det är inte tillämpbart. "Om abort bedöms nödvändig för kvinnans liv och hälsa får frågan lösas i enlighet med samma principer som gäller för operativa ingrepp i allmänhet.” — Detta är inte heller tillämpbart. Vi motionärer menar att i speciella fall av de slag som jag har försökt beskriva bör en avvikelse kunna ske från abortlagens huvudprincip. Även om det bara är några enstaka fall av abortansökningar som kommit socialstyrelsen till del gällande gravt utvecklingsstörda kvinnor, så är frågan av betydelse. Vi motionärer delar inte utskottets bedömning i denna fråga. Jag yrkar därför bifall till motion S§0461.

Herr talman! Abortlagstiftningen hör till det svåraste man kan diskutera. Man rör vid livets kärna. Man diskuterar liv och död. Ändå försöker vi i dag göra detta. 1988 ansökte 481 kvinnor om att få göra sen abort. 279 av dessa kvinnor gjorde sen abort, dvs. fostret var vid aborttillfället äldre än 3,5 månader — ända upp till 5,5 månader. Ungefär 65 Jo av dessa sena aborter utfördes på grund av en allvarlig psykosocial problematik. Det finns bevisligen brister i vårt välfärdssamhälle. Det är anmärkningsvärt att över 37 500 kvinnor gjorde abort 1988. Vad värre är, är att dessa siffror är ständigt stigande. Det är nämligen 2 900 aborter fler än 1987 och 4 400 aborter fler än 1986. Detta kan jämföras med att 104 699 barn föddes 1987. Varje kvinna som genomgått en abort bär den händelsen med sig livet ut. Varför blir pressen så stor på kvinnorna att de i så hög grad inte vill föda fram sina barn? Klarar inte dagens samhälle att ta hand om sina väntade barn? Kan det vara en icke fungerande barnomsorg som är orsaken? Är det den personliga ekonomiska belägenheten? Är det brist på bostadsmöjlighet? Har vi råd med att ha barn? Har vi tid att ha barn? Nej, jag tycker inte att samhället ger föräldrarna tid och möjlighet att hinna och orka engagera sig så mycket som det behövs. Vi måste få ett mjukare samhälle med mer tid för varandra. Miljöpartiet de gröna vill att man skall ha rätt till sex timmars arbetsdag, rätt att vara dagbarnvårdare åt eget barn och vill ha ett barnvänligare samhälle, där man satsar både pengar och engagemang på barn och ungdomar. Vad ska vi då göra åt de alldeles för många aborterna? Skall vi börja dela ut preventivmedel gratis? Vore det en lösning? Det borde vara en mänsklig rättighet att få känna glädje över sitt väntade barn. Mycket stilla frågar jag: Är det också en mänsklig rättighet att få bli född? Dessa diskussioner kommer upp vid senare tillfälle här i kammaren, varför jag inte skall tala om dem mer nu. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det ökade antalet aborter är ytterst oroande. Det är vi överens om i utskottet. Jag hoppas att vi skall kunna få en konstruktiv debatt med statsrådet på fredag när han besvarar en interpellation kring dessa frågor. Jag skall i övrigt fatta mig kort och börja med att yrka bifall till den reservation som jag har skrivit under. Den grundideologi som hela abortlagen vilar på har i dag övergetts. Det framgår av ordvalet både i allmänna debatter och i de beslut som vi har fattat häri riksdagen. Foster och dödfödda under 28:e graviditetsveckan måste behandlas på ett värdigt sätt och inte brännas med sjukhussoporna. Många uttalanden har gjorts i offentliga utredningar, senast i utredningen ”Den gravida kvinnan och fostret — två individer”. När hela den grundidé som en lag vilar på har övergetts och inte längre är förankrad i samhället, då är det dags att se över den lagen. Det tycker vi tre ledamöter som har skrivit den motion på vilka reservationen baseras, nämligen Karin Israelsson, Gullan Lindblad och jag själv. Låt mig rätta till ett litet missförstånd som jag har mött många gånger av människor som inte läst vår motion. Man har trott att vi ute efter att ta bort kvinnans rätt att själv bestämma. Men det är det inte det saken gäller. Att göra det tror jag vore olyckligt. Någon måste bestämma. Om inte kvinnan skall göra det, då får samhället göra det. I så fall måste det finnas en förteckning över vilka individer som får aborteras. Det skulle på sikt kunna få förödande effekter för vår syn på människovärdet. Däremot tycker vi det är mycket viktigt att mannen kommer med i bilden på ett helt annat sätt än vad som är fallet i dag. Jag yrkar bifall till reservationen fogad till detta betänkande.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlar utskottet tre motioner, två som berör abortlagen och en som tar upp etiska frågor med anledning av den medicinsk-tekniska utvecklingen. Den senare motionen avstyrker utskottet på grund av att berörda frågor för närvarande är under beredning i regeringskansliet. Frågan om en ny, förutsättningslös utredning om abortlagen har, som vi hörde, med anledning av en motion från Ingrid Ronne-Björkqvist m.fl. än en gång aktualiserats i utskottet. Men utskottet avstyrker motionen även i år, då det inte finns några skäl att göra en förutsättningslös översyn av hela lagen. Jag yrkar således avslag på reservationen fogad vid betänkandet. 1974 års abortlag har som utgångspunkt att det är kvinnan själv som avgör om hon vill göra abort före utgången av 12:e havandeskapsveckan. Vid abort före utgången av 18:e havandeskapsveckan krävs dessutom en kuratorsutredning. Vid abort efter denna tidpunkt krävs beslut av socialstyrelsen, och abort kan då endast beviljas om synnerliga skäl föreligger. 1980 års abortkommitté gjorde en grundlig genomgång av abortlagen och fann att det inte förelåg några skäl att förändra densamma. Därefter har utredningen om det ofödda barnet, som Ingrid Ronne-Björkqvist talade om, på riksdagens uppdrag sett över vissa delar av abortlagen, speciellt de s.k. sena aborterna. Betänkandet ”Den gravida kvinnan och fostret — två individer”, har utredningen nu överlämnat till regeringen, och det skall ut på sedvanlig remissomgång. Herr talman! Vi har i Sverige en bra abortlag. Utgångspunkten i denna är att det är kvinnan som inom en viss tidsram avgör om hon vill fullfölja en graviditet eller inte.Men det kan inte nog understrykas att en abort alltid måste ses som en nödfallsutväg och inte utnyttjas i stället för användande av preventivmedel. Och det är ett måste att få ned antalet aborter till en så låg nivå som möjligt. Det är därför mycket oroande att antalet aborter ökar för varje år. Visserligen ökar också antalet födslar, och dessa tal brukar följas åt. Men 37 585 aborter som utfördes under 1988 är ett alldeles för stort antal. Detta kommer vi dock inte åt genom att ändra lagen, utan det är olika slags förebyggande åtgärder som behöver vidtas. Dit hör exempelvis en bra sexoch samlevnadsundervisning i skolorna samt en utbyggd och väl anpassad preventivmedelsrådgivning med speciella ungdomsmottagningar. Dessutom behövs hjälp och stöd till de kvinnor som önskar det. Här har landstingen men också kommunerna ett stort ansvar. Herr talman! Förutom att aborter är psykiskt påfrestande för kvinnorna, så är de också kostsamma för landstingen. Den genomsnittliga kostnaden för en abort är ca 3 000 kronor. Dessa pengar borde landstingen i stället omfördela genom att satsa på förebyggande arbete och på så sätt få ned antalet aborter. En viktig del i det abortförebyggande arbetet är också, som vi hörde tidigare, att det ekonomiska stödet till barnfamiljerna är tillräckligt, att det sociala skyddsnätet är väl utvecklat och att det finns en väl fungerande och utbyggd barnomsorg samt tillgång till bostäder. Det får inte vara så att brist på dessa saker blir ett skäl till att ansöka om abort. Herr talman! Om man går djupare ner i statistiken finner man att de flesta aborter utförs på kvinnor i åldern 20-24 år. Detta är mycket oroande. I den åldern borde man ha alla möjligheter att ta emot ett barn, även om det skulle komma oplanerat. Men kanske har den stora kampanj som drivits under några år, att satsa på dig själv, fått ett genomslag även här. Herr talman! När det gäller motion S0461, som Ingegerd Sahlström här har yrkat bifall till, har utskottet inte funnit att det finns skäl att frångå abortlagens huvudprincip och avstyrker således motionen. Detta ställningstagande har vi gjort utifrån de remissvar som inkommit. Utskottet såg alltså mycket allvarligt på frågan som tagits upp i motionen och skickade den därför på remiss till olika myndigheter. Samtliga remissinstanser avvisar införande av ett avsteg från abortlagens huvudprincip. Socialstyrelsen har också i sina allmänna råd, som utkom i januari, behandlat frågan. Justitieombudsmannen Gunnel Norell Söderblom har inte inom JO:s verksamhet funnit att detta är ett sådant problem som gör att det är erforderligt med en ändring av lagen. Förre JO, Tor Sverne, hänvisar även till steriliseringslagen. Den innebär att sterilisering inte får ske mot den enskildes vilja. Att man då i stället skulle företa en tvångsmässig abort och ta livet av fostret finner han egendomligt. En annan anledning är också att barnet inte behöver vara handikappat därför att kvinnan är utvecklingsstörd. Jag kan hålla med motionärerna om att det för en förståndshandikappad kvinna kan vara svårt att förstå vad det är som sker med kroppen under en graviditet. Det är därför viktigt att samhället ställer upp, så att kvinnan får största möjliga stöd och hjälp under graviditeten, vid förlossningen och när barnet är fött. Herr talman! Det är också angeläget att den som sexuellt utnyttjat en psykiskt utvecklingsstörd kvinna blir föremål för rättsliga åtgärder. Maximistraffet för ett sådant brott är fyra års fängelse.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

Herr talman! Vi motionärer har vid ett flertal tillfällen motionerat om ett stopp för halmbränning. Den här gången har utskottet genom att remissbehandla motionen tagit sig an denna viktiga miljöfråga på ett mera seriöst sätt än tidigare. Tyvärr har man dock inte kommit till samma slutsats som oss motionärer, nämligen att ett förbud mot halmbränning är den enda möjligheten att undanröja de negativa miljökonsekvenserna. Det kan syrias anmärkningsvärt att vi gång efter annan ställer krav på ett generellt förbud mot en verksamhet som möjligen kan sägas vara ett miljöproblem av begränsad räckvidd sett till landet totalt. I Skåne är emellertid halmbränning ett synnerligen stort miljöproblem. Halmbränning utarmar jorden i en sådan omfattning att den i möjligaste mån bör undvikas. Dessutom vållar halmbränningen stora besvär för kringboende i form av rök och sotnedfall. Vid vissa tillfällen har halmbränningen också bidragit till att normerna för stofthalter överskridits i centrala Malmö och Lund. Särskilt besvärande är den för astmatiker som utsätts för direkta hälsorisker. Då utskottet första gången behandlade motionen hänvisade man till att kommunerna redan har möjlighet att stoppa sådan verksamhet som orsakar sanitär olägenhet. Men för att detta skall vara möjligt måste skadan redan vara skedd. Vid nästa tillfälle avstyrkte utskottet vårt motionskrav om att ge kommunerna möjlighet att införa generellt förbud mot halmbränning med motiveringen att denna verksamhet hade minskat. Nu hänvisar utskottet till att regeringen har möjlighet att ingripa mot halmbränning genom en myndighetsförordning, men det tar inte konkret ställning till ett förbud. I stället hänvisar man till remissinstanser som hävdar att halmbränning inte bör ske ur miljösynpunkt, men som tror att man kan lösa problemet genom information. Verkligheten visar dock att denna väg inte lett till några konkreta resultat. Jag har här i min hand ett kort som under flera år sänts ut till lantbrukare i sydvästra Skåne från miljöoch hälsoskyddsnämnderna. På detta kort står: Renare luft! Aldrig mera halmbränning! Plöj ner halmen — låt oss slippa kvalmen! Med anledning av dessa uppmaningar noterar tidningen Arbetet den 24 augusti i år: ”Få har dock tagit förslaget på allvar för just nu bränns det dagligen halm på de sydskånska fälten, vilket medför telefonsamtal till miljöoch hälsoskyddsnämnderna från astmatiker och klagande grannar”. Herr talman! De många människor som utsätts för halmbränningens olägenheter och hälsorisker hade behövt utskottets stöd för ett generellt förbud mot halmbränning. Jag måste ställa en fråga till miljöpartiet, som sagt sig verka för ett förbud: Vad gör ni? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen.

Herr talman! Jag anser personligen att halmbränning inte skall få förekomma mer än i undantagsfall. Jag anser det vara helt enligt miljöpartiets ideologi att låta halmen återföras till jorden genom att hackas och plöjas ner istället för att bränna halmen på åkrarna och öka kväveoxidhalten i atmosfären. Statens naturvårdsverk instämmer i att halmbränning bör begränsas. Lantbruksstyrelsen säger att halmbränningen har minskat kraftigt under de senaste tio åren. Men just i mitt hemlän, Malmöhus län, bränns ännu halmen på 10—15 26 av spannmålsarealen. Vid bränningen blir det mycket rök över vägarna, och röken innebär besvär för allergikerna. Astmatiker kan få riktiga astmaattacker. I Danmark finns redan en lag som förbjuder halmbränning på åkrarna. Det borde vi också ha. Riksmötet 1988/89 agerade jag ensam i socialutskottet för ett stöd åt denna motion, men jag fick ingen med mig. Man sade att det ändå gick bra att stoppa halmbränningen. Det visade sig, som Birthe Sörestedt redan har sagt, att detta inte var sant. Vid behandlingen 1989/90 var alla utom en ledamot i socialutskottet för årets version av motionen. Efter remiss till jordbruksutskottet, som helt sågade av motionen, vände opinionen, och motionen avstyrktes även i år. Detta beklagar jag djupt. Eftersom jag inte fick miljöpartiets riksdagsgrupp med mig, efter jordbruksutskottets remisssvar, kan jag heller inte reservera mig. Nu väntar jag på riksmötets 1990/91 version av samma motion, så att jag kan kämpa vidare mot halmbränningen på åkrarna.
Herr talman! Kan man uppfatta det så, att Anita Stenberg är emot halmbränningen, men att de övriga i miljöpartiet inte tycker att det är så väsentligt att det bör finnas ett förbud mot detta?
Herr talman! På sitt sätt har Birthe Sörestedt rätt. Jag anser att man hafsade över motionen i jordbruksutskottet. Det blir ju så när man har många motioner att behandla. Rätt som det är kan det gå litet snabbt vid behandlingen av en motion. Jag fick motiveringen till avstyrkandet efteråt av vår representant. Man menade att det var fullständigt omöjligt att godkänna en motion som säger att man inte får bränna halm. Då skulle man inte heller kunna bränna halm i olika ugnar som man använder för halmbränning. Kom igen med en bättre formulering, så skall vi stödja dig nästa år — det var resultatet i min riksdagsgrupp.
Herr talman! Jag förmodar att miljöpartisterna då kommer att läsa motionerna bättre framöver. Det stod faktiskt i motionen att man här precis som i Danmark, där man har fattat beslut om ett generellt förbud, vid förekomst av skadeinsekter och i andra speciella sammanhang kan ge dispens för halmbränning. Jag hoppas alltså att frågor av den här digniteten — även om detta är en liten fråga som berör bara en del av Sverige — kommer att få en noggrann behandling.
Herr talman! Ja, jag lovar att ta upp den motionen med alla miljöpartister i riksdagsgruppen nästa gång.

Herr talman! Onekligen kan man undra vad frågan om halmbränning har i socialutskottet att göra. Hade det varit fråga om hembränning kanske det hade varit mer naturligt att diskutera det. Men detta är faktiskt ingen liten fråga. Vi har lagt ned ett stort arbete på frågan i utskottet. Precis som Birthe Sörestedt sade har vi remitterat den såväl till socialstyrelsen och naturvårdsverket som till lantbruksstyrelsen och Kommunförbundet. De svar vi fick tillbaka var mycket blandade. Vi beslutade därför att hänskjuta frågan till jordbruksutskottet, som vi anser vara riksdagens miljöutskott. Ett enhälligt jordbruksutskott svarade att motionen skulle avstyrkas. Jag anser att när det utskott som ansvarar för miljöfrågorna tar ett sådant ställningstagande kan inte socialutskottet sätta sig över detta. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det är synd att inte socialutskottet har hand om miljöfrågorna. Då hade man såvitt jag förstår tillstyrkt ett förbud. Man kan tycka att det är konstigt att Danmark kan införa ett förbud medan Sverige — som vi anser vara ett miljömedvetet land — inte kan införa en sådan lagstiftning. Som tidigare har sagts här så har det funnits en tidigare version av motionen, vari föreslogs att kommunerna skulle få möjlighet att införa ett generellt förbud. Socialutskottet vågar nu tyvärr inte ta ställning i frågan, utan man hänskjuter ärendet till regeringen. Det är synd, för vi hade = Prot. 1989/90:35 behövt socialutskottets stöd nere i Skåne. 29 november 1989
Herr talman! Jag tror, Birthe Sörestedt, att marken nästa gång frågan blir aktuell kommer att vara förberedd för nedgrävning av halm.
Herr talman! Utvecklingen av primärvården bygger på att vi har kunniga allmänläkare med ett brett medicinskt kunnande. Men det finns utöver allmänläkarna också behov av vissa specialiteter inom primärvården. Socialutskottet har tidigare påpekat för regeringen att det är viktigt att det finns gynekologer och pediatriker — kvinnoläkare och barnläkare — inom primärvården. Detta tillkännagivande görs nu för andra gången. Vi hoppas att regeringen denna gång tänker studera vårt tillkännagivande och vidta de åtgärder som är erforderliga. Självfallet är det nödvändigt att utbildningen dimensioneras så att gynekologoch pediatrikertjänster kan inrättas och besättas inom primärvården. Det är också nödvändigt att sjukvårdshuvudmännen vidtar åtgärder, och vi förutsätter att regeringen tar upp överläggningar med dem om detta. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation 6 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Sjukvårdens organisation har diskuterats här i kammaren vid flera tillfällen. Självfallet finns det många orsaker till detta. Den främsta anledningen är att denna organisation har många brister. Detta i sin tur är den främsta anledningen till allt större problem inom den svenska sjukvården, trots stora insatser av en kunnig och engagerad personal. Den försvagade ställningen beror i stället på brister i riktlinjerna för den framtida hälsooch sjukvården, i vårdens styrning och organisation samt i det illa fungerande Dagmarsystemet. Dessa brister måste rättas till om kraven på en god vård — som är hälsooch sjukvårdslagens främsta mål — skall kunna uppfyllas. Sjukvården är uppbyggd på mycket stora enheter. Landstingen har i genomsnitt 15 000 anställda. Därför bedrivs nästan all verksamhet i form av stordrift. Däremot är det nog tveksamt om det lika ofta verkligen finns några 133 egentliga stordriftsfördelar. Av det skälet kan det troligen ifrågasättas om sjukvården skall drivas i så stora enheter som i dag är fallet. Inom sjukvården är det inte patienterna eller vårdpersonalen som bestämmer. Det gör i stället landstingspolitikerna. Och deras roll är långt ifrån entydig. Samtidigt som dessa politiker skall vara patientföreträdare så skall de också ansvara för både sjukvårdsproduktion och finansiering. Det har hittills inte lett till något gott resultat att söka förena så motsatta uppgifter. Odiskutabelt är det patienterna som har kommit i kläm. Med en annan organisation av hälsooch sjukvården skulle patienterna få en större frihet att själva välja vårdform och vårdmiljö. Alternativa vårdformer skulle kunna uppmuntras, på ett annat sätt än som i dag kan ske. Utbyggnaden av den öppna vården skulle till stor del kunna ske genom en ökning av antalet privatpraktiker. Inom det rådande systemet har detta — kombinerat med en politisk ovilja — visat sig vara omöjligt att klara av. Vi har från moderat håll utvecklat detta tidigare. Bl.a. gör vi det nu i reservation 5, fogat till betänkandet. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Detta är resultatet av ett tämligen omfattande remissarbete. I flera år har utskottet uttalat sig välvilligt till samma motion, utan något synbart resultat. Det är min förhoppning att resultatet skall bli bättre denna gång. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 5 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservation 1 fogad till betänkandet. Denna reservation handlar om konvertering enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Vänsterpartiet kommunisterna har i detta sammanhang en motion i vilken vi kräver att möjligheten till konvertering, dvs. möjligheten att tvångsvis hålla kvar patienter som på frivillig basis har sökt sig till psykiatrin, helt och hållet skall försvinna. Vi anser att detta strider mot den lagens mening som även bör vara psykiatrins mening, nämligen att man i största möjliga utsträckning skall få sin behandling på frivillig väg och att man om man frivilligt har sökt sig till vården inte plötsligt skall kunna bli tvångsvis kvarhållen. Många har yttrat stark kritik mot detta under många år. Socialberedningen gjorde det redan 1984 och överlämnade ett betänkande där man föreslog att den här möjligheten skulle avskaffas. I socialutskottets betänkande sägs att socialberedningens betänkande har remissbehandlats. Det låter mycket tryggt. Betänkandet har dock remissbehandlats sedan år 1984, och det har tagit litet väl lång tid. Utskottsmajoriteten säger att under våren 1990 en proposition skall läggas fram om en ny psykiatrisk tvångslagstiftning. Man hoppas att denna fråga skall tas upp där. Det är mycket bra om så sker. Jag är dock inte säker på att propositionen kommer år 1990, eftersom man har utlovat det under många år. Jag är heller inte säker på vad den propositionen i så fall skulle komma att innebära när det gäller frågan om konvertering. Detta är bakgrunden till reservation nr 1, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Till att börja med vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1, 2,3 och 4, som miljöpartiet ställer sig bakom. Reservationerna gäller dels psykiatrivård, dels förebyggande barnoch ungdomsvård. I Sverige har vi rustat ned på barnoch ungdomsområdet. Tidigare hade vi personal på barnavårdscentralerna, åtminstone i storstäderna, som var specialutbildade och specialinriktade på barn. Tyvärr har detta förhållande ändrats, i alla fall i storstäderna. Vi vill att barnavårdscentral typ I skall återinföras i tätorterna. Den specialistkompetensen behövs. Allt som går att göra i förebyggande syfte när det gäller fysisk eller psykisk hälsa bör göras, särskilt för barn. Att snåla på barn är att snåla på fel ställe. Detta resonemang gäller både reservation nr 3 och reservation nr 4. Reservationerna 2 och 3 gäller människor som söker psykiatrisk vård. Reservation nr I handlar om att när man av egen fri vilja söker psykiatrisk vård, får det inte medföra att man blir tvångsomhändertagen på yttertrappan när man vill lämna vårdplatsen. Detta kan synas praktiskt om vårdpersonalen anser att patienten inte är färdigbehandlad och inte har sjukdomsinsikt. Rättssäkerheten måste dock gå före. Har jag sökt vård frivilligt, har jag rätt att lämna vården. Att tvångsinta en sådan patient på yttertrappan är rättsvidrigt. Hur skall patienterna våga komma tillbaka frivilligt? När det gäller motionen om drogfri vård vill jag i detta sammanhang påpeka att patienten måste ha rätt att säga nej till neuroleptika. Neuroleptika blockerar dopaminreceptorerna, som förändras så att risken för psykos ökar efter det att man har slutat med neuroleptika och blockeringen har hävts. Man kan således få bestående men av behandlingen och måste kanske fortsätta med medicineringen livet ut. Samtidigt leder behandling med neuroleptika till att uttrycksförmågan avtar och man får en stelhet i rörelseschemat. Patienten känner sig som en levande död — en zombie, en robot. Patienten orkar inte koncentrera sig, läsa en bok eller se på TV. Patienten får dåligt minne och kan mista smaksinnet och reflexer. Detta innebär en låg känslighet över huvud taget och känslomässigt sett en levande död. Amfetamin verkar på samma sätt. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet den 28 oktober 1989 säger den nytillträdde professorn i psykiatri på Malmö östra sjukhus, Sten Levander, att han har tröttnat på politikernas och tjänstemännens skygglappar när det gäller värstingar. Det gäller att redan vid fyraårskontrollen upptäcka dessa barns problem. Hälften av alla värstingar har fel på vakenhetsregleringen. De är hyperaktiva och beter sig ständigt som om de vore övertrötta. Amfetamin är då en enkel medicin att använda för att höja vakenhetsnivån. I Norge, England och USA får det skrivas ut på licens. Enligt professorn Sten Levander har de norska barn som fått amfetamin för vakenhetsreglering klarat sig bättre socialt och uppvisat mindre kriminalitet än barn i kontrollgrupper. Enligt professorn skall vården kompletteras med psykiatri. Jag frågar mig hur man kan säga att amfetamin skall ges till fyraåringar. Samme professor vill att barn vars mamma t.ex. är psykiskt sjuk och vars pappa är alkoholiserad eller kriminellt belastad skall adopteras bort. Barn borde adopteras bort i större utsträckning än vad som sker i dag, säger professorn enligt artikeln. Professor Sten Levander vill också återupprätta ungdomsvårdsskolorna, eftersom han är trött på att följa och undersöka värstingar. Det har han gjort under en stor del av sitt liv. Nu har han som nämnt blivit professor på Malmö östra sjukhus. Miljöpartiet de gröna stöder miljöpartimotionen som innebär att patienten skall ha rätt till drogfri vård. I ett akut läge kan möjligen den patient som vägrar neuroleptika ges starka sömnmedel så att patienten får sova ut. Därefter kan man försöka med samtalsterapi. Det har visat sig att i längden mår de patienter bättre som inte har fått neuroleptika. Detta förutsätter självfallet psykoterapibehandling och övrig vård.

Herr talman! Betänkandet, som i dag behandlas i kammaren, är som ett pärlband, ett pärlband med mycket varierande kulör på pärlorna. Det är faktiskt ganska svårt att hitta en röd tråd, ett sammanhang att tala om. Jag har ändå försökt plocka ut några pärlor från betänkandet. Flera av motionärerna tar upp åtgärder beträffande olika sjukdomar och utarbetande av vårdprogramunderlag. Det är mycket viktiga frågor inom hälsooch sjukvården, t.ex. för de människor som lider av reumatism eller öronsusningar. De efterlysta åtgärderna rör ofta frågor som bör beslutas av myndigheter — inte av riksdagen. En del av motionärerna yrkar på ökade forskningsinsatser inom vissa områden. Riksdagen beslutade vid riksmötet 1986/87 att införa en treårig planeringsperiod för forskning. Under pågående period förbereds en ny forskningsproposition med omfattande material framtaget inom olika sektorer för att man skall kunna göra en samlad bedömning och prioritering. Därför vill inte utskottet nu göra bedömningar eller prioriteringar av olika forskningsbehov. Liknande motionsyrkanden har behandlats tidigare vid flera tillfällen i denna kammare. Motionen i fråga har remissbehandlats av flera remissinstanser, och flertalet har framhållit betydelsen av att det finns läkare med specialistutbildning inom gynekologi och barnsjukdomar i primärvården. Det är speciellt viktigt att kvinnor som vill skall få möjlighet att kontakta en gynekolog utan att först ha remiss från allmänläkare. Samma sak gäller för föräldrar som har behov av att kontakta barnläkare. Ett enigt utskott vidhåller sin tidigare ställning och framhåller på nytt att tillgången på specialister inom berörda områden måste tryggas. Herr talman! Till sist vill jag kommentera några av de sju reservationerna i betänkandet. I reservation nr 3 från miljöpartiet tar man upp hur viktigt det är att samordna samhällets resurser när det gäller barnens och ungdomarnas situation i dagens samhälle samt den förebyggande vårdens betydelse när det gäller att skapa bra levnadsförhållanden för alla. På den punkten kan vi nog alla vara överens. Särskilt gäller detta i fråga om de socialt mest utsatta barnen och ungdomarna. Detta har framkommit väldigt klart i debatten om ungdomsvåldet och om hur man på ett tidigt stadium skall hjälpa barn och föräldrar. Utskottet har uppmärksammat frågan tidigare, och för närvarande pågår ett utredningsarbete inom socialstyrelsen om hur socialtjänstens mål skall uppfyllas och en förbättrad samverkan mellan olika samhällsorgan komma till stånd. I motionen föreslår man att socialtjänsten och landstingen skall inrätta grupper för att förbättra samverkan. Som jag har sagt tidigare är samordningen av alla resurser viktig, men hur man skall göra är enligt min mening en sak för kommuner och landsting att avgöra — alltefter redan fungerande samverkan och lokala förhållanden. Verkligheten ser väldigt olika ut i vårt avlånga land. Det är svårt att tillämpa samma modell i en storstad som Malmö och en liten glesbygdskommun i norra Hälsingland. Tre av reservationerna berör frågan om sjukvårdens organisation. Man lyfter fram frågan om fördelningen mellan den offentliga och privata sjukvården. Utskottet har vid åtskilliga tillfällen tidigare behandlat förhållandet mellan offentlig och enskild vård på hälsooch sjukvårdsområdet. Utskottet har vid dessa tillfällen uttalat sitt stöd för den grundläggande principen att all yrkesmässigt bedriven hälsooch sjukvård skall till helt övervägande del bedrivas inom den gemensamma sektorn och baseras på ett offentligt ansvar och att de privata vårdalternativen utgör ett viktigt alternativ och komplement till den offentliga vården. Herr talman! Till slut vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! I detta betänkande framställer socialutskottet en del förslag med anledning av motioner som har väckts i riksdagen. Vi föreslår att behörighetsföreskrifter skall tillskapas för arbetsterapeuterna. Vi föreslår också att psykologer och psykoterapeuter skall få ett förstärkt skydd för sin yrkesbeteckning. Folkpartiet föreslår därutöver att dietisterna skall få legitimation. Här rör det sig om grupper som spelar en viktig roll i hälsooch sjukvården.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

Herr talman! I detta betänkande föreslås avslag på ett motionsyrkande om legitimation av dietister. I propositionen om behörighet att utöva yrke inom hälsooch sjukvård anfördes att legitimation bör förbehållas sådana grupper av yrkesutövare som har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patientens säkerhet i vården. Det förhållandet att en yrkesgrupp i inte oväsentlig utsträckning vänder sig direkt till allmänheten, t.ex. såsom fria yrkesutövare, bör tillmätas särskild betydelse. Vidare bör restriktivitet iakttas när det gäller att statligt reglera områden där flertalet yrkesutövare är anställda av sjukvårdshuvudmännen. Rättslig reglering bör komma i fråga endast när behovet av skydd för patienternas säkerhet påkallar det. Utskottsmajoriteten har mot den bakgrunden inte funnit skäl att föreslå legitimation av dietisterna. För att inga missförstånd skall råda vill jag betona att detta inte har något att göra med värdering av dietisternas yrkesskicklighet och betydelse. Vi anser att de ansvarar för en mycket viktig del inom hälsooch sjukvården, som kommit att få allt större betydelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till punkt 1 i utskottets hemställan. När det gäller punkterna 2 och 3 yrkar jag bifall till de förändringar som föranleds av de socialdemokratiska reservationerna. Vår reservation nr 2 berör utskottsmajoritetens ställningstagande att införa behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter. 1987 meddelade socialstyrelsen allmänna råd om kompetenskrav för arbetsterapeuttjänster. Trots detta saknar flera av de anställda den rekommenderade utbildningen och erfarenheten. Enligt Förbundet Sveriges arbetsterapeuter är det så många som 200-300 personer. I anledning av det och av att socialstyrelsen och Landstingsförbundet i remissvar har sagt nej till en förändring, vill vi gå försiktigare fram och menar att regeringen bör pröva förutsättningarna och konsekvenserna av ett införande av behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter. Punkt 3 i betänkandet gäller begärt skydd för yrkestitlarna psykolog och psykoterapeut. I dag finns sådant skydd för yrkestitlarna barnmorska, läkare och tandläkare, detta som ett skydd för allmänheten mot mindre nogräknade personer som genom att använda t.ex. titeln läkare vill ge sken av högre kompetens än de verkligen har. Nu menar motionärerna att sådana missförhållanden råder på det område där legitimerade psykologer och psykoterapeuter verkar. I dag kan den som inte fyller krav på legitimation ändå kalla sig psykolog eller psykoterapeut. Det är inte ovanligt att så sker. Vi delar utskottsmajoritetens bedömning att här finns en risk för enskilda personer som söker hjälp för psykiska problem att få behandling av personer med otillräcklig kunskap. Det kan få — och har fått — allvarliga följder. Motionerna har gått ut på remiss. Socialstyrelsen anser inte att det finns skäl att införa skydd för yrkestitlarna psykolog och psykoterapeut. Socialsty relsen menar i stället att för allmänheten måste det tydligaste och enklaste vara att förvissa sig om att vederbörande psykolog eller psykoterapeut som man anlitar är legitimerad. Legitimation innebär garanti för viss kunskapsoch utbildningsnivå samt personliga egenskaper som gör yrkesutövare förtjänt av allmänhetens och myndigheternas tilltro. Legitimationen kan också dras in om en person visar sig vara olämplig. Landstingsförbundet vill inte ha någon förändring, medan de fyra olika yrkessammanslutningarna tillstyrker förändringen. Psykologer arbetar inom många områden utanför hälsooch sjukvården — inom socialtjänsten och skolan, på personalavdelningar i olika företag, inom undervisning och utbildning, i både privat och offentlig regi. Här återfinns titlarna psykolog och psykoterapeut. Det är omöjligt att i ett slag utdöma all denna verksamhet som sker av icke legitimerade som olämplig. Det är i alla händelser viktigt att veta konsekvenserna av en förändring. Socialstyrelsen har för övrigt nämnt i sitt remissvar att om ett straffrättsligt skydd skulle införas är det angeläget att ta med också yrkestiteln psykoanalytiker. Vi reservanter anser att det kan finnas skäl att överväga om även själva yrkesbeteckningarna bör ha ett straffrättsligt skydd. Det är ett för komplicerat område för att man genast skall kunna genomföra en förändring. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 i betänkandet.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 11 behandlas vissa behörighetsfrågor inom hälsooch sjukvården. Sjukvårdspersonalens behörighet att utöva sitt yrke finns reglerad i den s.k. behörighetslagen. I denna finns bl.a. reglerat vilka yrkesgrupper som skyddas genom en legitimation och för vilka andra grupper själva yrkestiteln som sådan är skyddad i lag. Till denna sista kategori hör läkare, barnmorskor och tandläkare, där själva titeln ger yrkesutövarna ett straffrättsligt skydd. För den yrkeskategori där legitimationen i sig ger ett straffrättsligt skydd räknas exempelvis psykolog, psykoterapeut och sjukgymnast. Enligt ett riksdagsbeslut tidigare i år kan numera även vissa kiropraktorer erhålla legitimation. Den behörighet som på detta sätt skyddas i lag är inte främst ett skydd för yrkesutövaren. Visserligen finns vissa rättsverkningar knutna till en legitimation. Den kan exempelvis utgöra ett behörighetskrav vid tillsättande av vissa tjänster. Men framför allt är legitimationen en sorts garantibevis för patienten. Den person som vänder sig till en yrkesutövare inom hälsooch sjukvården skall, genom legitimationen, få en upplysning om utbildning och erfarenhet av yrket. I en moderatmotion krävs att dietister med kvalificerad högskoleutbildning skall få legitimation som skydd för yrkestiteln. Sedan mer än tio år tillbaka bedrivs sådan högskoleutbildning i Sverige. Det är i dag ett problem att dietisterna inte har ett sådant skydd för sin yrkestitel. Därmed kan landstingen i princip anställa vem som helst på en dietisttjänst, vilket kan innebära att patienterna inte får den kvalitet på be handlingen som vore den bästa. Därför ligger det i allas intresse att kvalitetskravet sätts högt, vilket en legitimation skulle innebära. I reservation 1 föreslås att dietister med godkänd yrkesutbildning skall kunna erhålla legitimation. I ett antal motioner krävs att själva yrkestiteln psykolog och psykoterapeut skall skyddas, detta därför att det fortfarande förekommer ett missbruk av psykologiska behandlingsmetoder som utförs utan någon psykologisk kompetens. Olika personer kan i dag kalla sig psykologer och därmed bedriva en verksamhet som kan ha direkt skadliga konsekvenser. Utskottets majoritet menar därför att det finns skäl att ge även yrkestitlarna psykolog och psykoterapeut ett straffrättsligt skydd, på samma sätt som läkares, barnmorskors och tandläkares yrkestitlar. I en annan motion föreslås behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter. De av socialstyrelsen utfärdade råden för arbetsterapeuter är bindande endast om de antas av sjukvårdshuvudmännen. Vid flera tillfällen har det förekommit att personer utan någon egentlig utbildning för uppgiften har anställts som arbetsterapeuter. Detta är inte acceptabelt. Därför menar en majoritet av utskottet att det finns skäl att införa behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter och att regeringen bör överväga hur sådana föreskrifter skall kunna utformas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Jag vill fråga Per Stenmarck, som ju representerar utskottets majoritet i ett par av frågorna, om han inte är bekymrad över att riksdagen så här snabbt skall fatta beslut om behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter. Vad händer t.ex. med de 200-300 personer som nu innehar dessa tjänster? Tillmäts inte remissvaren från socialstyrelsen och Landstingsförbundet någon betydelse? Den sista frågan ställer jag även när det gäller frågan om skydd för yrkestitlarna psykolog och terapeut. Vad händer med de psykologer och psykoterapeuter som i dag är verksamma utan legitimation? Har utskottsmajoriteten verkligen täckning för att säga att all verksamhet som dessa personer bedriver är skadlig eller dålig? Vi socialdemokrater anser att det är klokare att tränga litet djupare in i dessa frågor och att klarlägga konsekvenserna innan sådana förändringar görs. Det är innebörden i vår reservation.
Herr talman! Även socialdemokraterna måste inse att dietisternas verksamhet som den fungerar i dag innebär ett stort problem, om det är på det sättet som påtalats i olika sammanhang, nämligen att de inte har den utbildning som är nödvändig för verksamheten. I detta sammanhang handlar det ju om att de skall medverka till en ordentlig kost för människor som behöver detta, och då måste det faktiskt kunna ställas krav på att dessa yrkesutövare har den nödvändiga utbildningen. Vi har för detta ändamål föreslagit vissa åtgärder för att man skall komma till rätta med detta problem. Vi konstate rar att socialdemokraterna inte är beredda att acceptera detta, vilket vi anser — Prot. 1989/90:35 är beklagligt. 29 november 1989 När det gäller psykologer och psykoterapeuter hänvisade Ingrid Anders=== son till vad socialstyrelsen har uttalat, nämligen att det är bättre att var och en själv tar reda på om en psykolog eller en psykoterapeut har legitimation. Jag anser uppriktigt sagt att det är ett något cyniskt sätt att se på detta. Här rör det sig faktiskt om människor som många gånger är psykiskt djupt nedgångna och som har rätt att få den hjälp och den vägledning som en legitimation faktiskt innebär. Dessa människor skall kunna veta att den som de vänder sig till för att få hjälp också har den nödvändiga utbildningen för att klara av detta. Det är säkert på det sättet som Ingrid Andersson säger, att att det finns människor med en kortare utbildning som säkerligen kan klara detta. Men i väldigt många fall klarar dessa psykologer och terapeuter utan legitimation inte av detta. Därför är det nödvändigt att medverka till att yrkestitlarna psykolog och psykoterapeut blir skyddade i lag på det sätt som andra yrkestitlar inom hälsooch sjukvården i dag är.
Herr talman! Jag nämnde i min replik inte något om dietister, men jag kan väl göra det nu. Kvalitetskravet är inte ett kriterium som räcker till för att man skall kunna ge legitimation. I så fall vill jag påminna om att det finns många grupper som arbetar inom hälsooch sjukvården som vi ställer höga kvalitetskrav på. Det finns andra kriterier som skall gälla, och jag hänvisar till mitt huvudanförande. När det gäller behörighet för arbetsterapeuter och rättsligt skydd för titlarna psykolog och psykoterapeut är vi helt överens om att det finns problem. Skillnaden är den att vårt förslag innebär att vi vill undersöka konsekvenserna av förändringar innan vi genomför dem, så att de verkligen får den verkan som vi avser.
Herr talman! Skillnaden är den att ni vill avvakta och att vi kräver åtgärder. Vi menar att dagens problem är så pass stora att det är nödvändigt att göra någonting åt dem. Människor blir lidande under tiden som vi väntar. Därför menar vi att vi inte skall tillsätta någon utredning, låta ärendet gå tillbaka till regeringen eller något sådant. Det krävs helt enkelt att vi gör något, att vi fattar ett beslut i denna kammare och att vi ser till att de människor som i dag har det svårt och blir illa behandlade på grund av att de kanske råkat vända sig till en person som inte har utbildning men ändå kallar sig exempelvis psykolog på något sätt skall kunna få hjälp.

Herr talman! Jag har inget ytterligare att tillföra debatten, eftersom föregående talare redan har utvecklat det som jag skulle ha sagt. Jag nöjer mig därför med att för miljöpartiets räkning yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En av de vikigaste förutsättningarna för att åstadkomma en fungerande skattelagstiftning är medborgarnas lojalitet mot systemet. Ett extremt högt skattetryck, ett komplicerat och ibland orättvist system, en maktfullkomlig kontrollapparat och en ökad byråkrati motverkar en sådan målsättning. Skattesystemet är så komplicerat och oöverskådligt att den enskilde inte alltid kan förutse skattekonsekvenserna vid en företagen rättshandling. Detta innebär en rättsotrygghet för den enskilde skattebetalaren. Större makt hos den enskilde tjänstemannen i kombination med signaler från regeringen om effektivare och utökad skattekontroll ökar risken för rättsövergrepp mot enskilda människor. Det har under de senaste åren förekommit flera uppmärksammade fall som inneburit att enskilda människor kommit i kläm genom felaktigt agerande från skattemyndigheternas sida. Enskilda människor har sålunda utan grund delgivits misstanke om grovt skattebedrägeri och till följd härav utsatts för husrannsakan, betalningssäkring och skingringsförbud. I massmedierna har de framställts som skatteskojare och därmed hamnat i ohållbara privatekonomiska situationer. I vårt rättssamhälle skall det inte förekomma sådana rättsövergrepp mot enskilda människor. Rättssäkerheten vid beskattningen måste förstärkas. Under det socialdemokratiska regeringsinnehavet efter 1982 har uppenbarligen det allmänna stärkt sin position gentemot den enskilde skattebetalaren. Det har i många avseenden inneburit ett försämrat rättsskydd för den enskilde. Vi moderater och många andra har under de här åren uppmärksammats på många fall där enskilda skattebetalare hamnat i ohållbara situationer på grund av felaktiga ställningstaganden av skattemyndigheterna. Jag har själv i denna kammare med utgångspunkt från ett enskilt fall tagit upp frågan om att interimistiska beslut om betalningssäkring bör bli föremål för sekretess. Det föranledde finansministern att ge den dåvarande pågående utredningen angående betalningssäkringslagen direktiv om att även behandla just sekretessfrågan i detta avseende. I det aktuella fall som låg bakom min fråga till finansministern hade en person på helt felaktiga grunder blivit föremål för betalningssäkring och utpekades därför i pressen som skattesmitare. I det betänkande vi i dag skall fatta beslut om behandlas en proposition om ändringar i betalningssäkringslagen och ett antal motioner i anslutning till den propositionen samt ett antal motioner väckta under den allmänna motionstiden. Herr talman! Enligt vad som framgår av propositionen har betalningssäkringsinstitutet utformats med kvarstadsinstitutet som förebild. I många väsentliga delar av betalningssäkringslagen skall det allmänna, även efter den numera företagna omarbetningen, enligt regeringens mening ha vidare möjligheter till säkerhetsåtgärder gentemot den enskilde skattebetalaren än vad som gäller i mål rörande kvarstad. Jag menar att sådana skillnader skapar risk för att rättssäkerheten inte upprätthålls på ett fullgott sätt. Det är i princip felaktigt att det allmänna placeras i ett sådant förmånsläge. En sådan lagstiftning ger felaktiga signaler till de personer som i praktiken skall hantera densamma. Denna form av lagstiftning måste enligt moderat mening utformas mycket strikt. Vi vill därför att betalningssäkringslagen till väsentlig del utformas i enlighet med bestämmelserna om kvarstad. Det är självklart att vi därför föreslår att förutsättningarna för att säkerställa en skattefordran enligt betalningssäkringslagen inte skall vara större än vad som gäller beträffande kvarstad. Enligt vår uppfattning skall därför endast s.k. sabotagerisk ligga till grund för beslut i detta hänseende. Ett sådant synsätt överensstämmer också med utländska rättsordningar. Jag vill särskilt peka på att våra nordiska länder använder sig av motsvarande riskrekvisit. Propositionen är ett typiskt exempel på den socialdemokratiska uppfattningen att det allmänna skall ha en starkare position. Det får till följd att rättssäkerheten försämras. Varför, Yvonne Sandberg-Fries, vill ni inte i det aktuella fallet just vad beträffar riskrekvisitet utforma lagen helt i överensstämmelse med bestämmelserna om kvarstad? Genom att riskrekvisitet utformas på det sätt som vi vill tvingas domstolarna mer än vad som är fallet för närvarande att i sina domskäl redogöra för sin bedömning. Jag vill emellertid särskilt peka på vikten av att domstolarna skall motivera sina beslut. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte i utskottets skrivning vill bidra till denna förbättring, så att kraven på domstolarna skärps i detta avseende. Det är tyvärr inte enbart riskrekvisitet som utformas till det allmännas fördel, utan detta gäller också flera andra områden. Jag tänker ta upp två viktiga avsnitt. För det första vill jag ta upp tidsfristen. Det är bra att lagen numera kompletteras med krav om att det allmänna måste väcka talan beträffande den betalningssäkrade fordringen inom sex månader från beslutet. Men vi kan inte acceptera att en förlängning av tidsfristen kan åstadkommas med hänvisning till utredningsmaterialets omfattning. Det är återigen en felaktig signal. Vi stärker rättssäkerheten och effektiviteten i utredningarna, om vi inför en fast tidsgräns. Enligt moderat uppfattning skall tidsgränsen kunna förlängas endast om den skattskyldige förhalar utredningen. Med beaktande av de negativa effekter som en betalningssäkring utgör för gäldenären räcker det enligt vår uppfattning inte med en tidsfrist avseende väckande av det aktuella målet. Handläggningen av ett sådant mål i länsrätten måste också prioriteras. Målet bör prövas inom ett år från beslutet om betalningssäkring. Förlängning av denna tidsfrist bör endast kunna ske om den skattskyldige förhalar utredningen. Länsrättens arbetssituation får alltså inte vara ett skäl för att förlänga tidsfristen. För det andra vill vi moderater särskilt poängtera vikten av att den skada som en enskild lider av ett felaktigt beslut skall ersättas fullt ut. Skadeståndsansvaret måste vara strikt. Det betyder enligt vår uppfattning att all skada skall ersättas. Det skall i princip inte finnas några väsentlighetskrav eller beloppsbegränsningar. Självfallet skall den skadelidande också ersättas för sina kostnader för biträde i mål som berör skadestånd. Genom att utforma skadeståndsreglerna på så sätt ger man en klar entydig signal till det allmänna att dess beslut om betalningssäkring måste vila på fast grund — annars föreligger risk för skadestånd. Vad beträffar de motioner som vi väckt under den allmänna motionstiden har samtliga frågeställningar som berörs i dessa motioner tidigare varit föremål för debatt i denna kammare. Många av dem återkommer i samband med att vi så småningom skall behandla förslaget till ny taxeringslag. I vår partimotion angående propositionen om inkomstskatten för 1990 upprepar vi kravet om att den s.k. generalklausulen skall avskaffas. Den är oacceptabel från rättssäkerhetssynpunkt. Jag vill emellertid särskilt ta upp frågan om förtryckta blanketter för förenklad självdeklaration. När skatteutskottet för några veckor sedan besökte lokala skattemyndigheten i Härnösand informerades vi om att det förekom mycket fel på den förenklade självdeklarationen, fel som hade kunnat undvikas om inkomstuppgifterna hade varit förtryckta på deklarationsblanketten innan den översändes till deklaranten. Jag ser att Leif Olsson sitter här i kammaren. Han var också med i den grupp som besökte den lokala skattemyndigheten i Härnösand. Vi blev då uppmärksamma på det här förhållandet. Det handlade inte om ett fåtal fel utan om många, enligt personalen. Det kan inte vara tillfredsställande att ha ett deklarationsförfarande som innebär att deklaranten undertecknar en deklaration på heder och samvete in blanco. Det är viktigt att den skattskyldige ges möjlighet att kontrollera att de uppgifter som har kommit in till skattemyndigheten är korrekta. Det är betydligt enklare i det fallet att räkna ut sin egen skatt. Det blir ju många problem för dem som utnyttjar den förenklade självdeklarationen. Den förlängda deklarationstid som detta system förutsätter bör med beaktande av den tekniska utrustning som myndigheten har till sitt förfogande kunna hanteras på ett sådant sätt att granskningsoch taxeringsarbetet inte påverkas negativt. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som moderaterna står bakom.

Herr talman! Jag vill börja med att citera två meningar av vad statsrådet skriver i proposition 1989/90:3 om betalningssäkringslagen. På s.39 kan man nämligen läsa: ”Risken för felaktiga beslut är därför mycket större i dessa fall än i fråga om sedvanliga beslut om skatt eller avgift. Beslut om betal ningssäkring kan naturligtvis många gånger medföra en ekonomisk skada för — Prot. 1989/90:35 den enskilde.” 4 29 november 1989 Dessa två meningar säger egentligen det mesta om den problematik som = Lo ligger i denna ganska speciella, för att inte säga unika, lag. Problematiken består givetvis i att lagen på ett mycket grannlaga sätt måste utformas så, att framför allt rättssäkerhetsaspekterna och rättvisekraven blir tillgodosedda på alla tänkbara sätt. Att så inte har varit fallet under de drygt tio år som lagen varit i kraft tycks nu alla vara överens om. Kritiken har gällt många områden — när lagen skall få användas, beviskrav, tidsfrister, skadeståndsansvar osv. Att nu regeringen efter utredning lägger fram förslag om ändringar i gällande lag för att förbättra denna, bl.a. på rättssäkerhetsområdet, ser vi i folkpartiet som ett steg i rätt riktning. Det är bara synd att regeringen nu inte har velat gå kritikerna — och då inte minst folkpartiet — till mötes och ta bort resten av avigsidorna i lagstiftningen. Det viktigaste med denna typ av lagar är att säkerställa den enskildes ställning så långt som möjligt och att ge bättre garantier för att enskilda inte skall drabbas av felaktiga beslut. Det är också många sådana här farhågor för rättssäkerheten som dominerar de reservationer från oss i folkpartiet som har fogats till detta betänkande. Den första frågan gäller det s.k. riskrekvisitet som ju beskriver när denna lag skall användas. Vi i folkpartiet vänder oss mot tolkningen av begreppet ”påtaglig risk”. Betalningssäkringen är en mycket omfattande tvångsåtgärd. Här ställs det, som jag sagt, högt ställda krav på rättssäkerhet. Att då, som föreslås i propositionen, låta lagen omfatta inte bara rent sabotage mot betalning utan också detta med att säkra rena kreditrisker kan vi i folkpartiet inte godtaga. Ett så vittomfattande riskrekvisit kan mycket hårt drabba gäldenärer som kämpar intensivt för att undvika konkurs. Det finns tyvärr många sådana. Ja, det kan säkerligen vara just betalningssäkringen som framtvingar en konkurs — vilken annars kunde undvikas. Att staten dessutom på detta sätt kan kringgå det ordinarie konkursförfarandet och säkerställa en fordran i en befarad konkurs är ju inte heller acceptabelt med tanke på andra borgenärer i konkursen. Vårt krav, att ett beslut om betalningssäkring utförligt skall motiveras, borde vara så självklart att vi inte skulle nödgas framställa en reservation om detta.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 Nej, som vi i folkpartiet ser detta skall förlängning ske endast om den skattskyldige förhalar utredningen, och då skall förlängning medges med, som vi skriver, högst en månad i taget. Samma resonemang tycker vi skall gälla för handläggningstiderna i fråga om efterföljande taxeringsmål. Helst borde mål om en fordran föras samti 145 digt med betalningssäkringsmål. Under alla förhållanden bör målet prövas i länsrätten inom ett år. Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5 och 7. Alla tycks vara överens om att risken för felaktiga beslut är större med denna lagstiftning än med de flesta andra beslut om skatter och avgifter. Det är då naturligtvis av mycket stor vikt att den som drabbas av felaktiga beslut också så långt som möjligt skall ersättas för all åsamkad skada. Men då skall vi veta att man inte kan få ersättning för all åsamkad skada. För psykiskt lidande och ideella skador av olika slag räcker det som bekant inte alltid med ersättning i form av pengar. Eftersom hela lagen handlar om fordringar som ännu inte har fastställts, borde det vara självklart att skadeståndsansvaret skall gälla i mycket större omfattning än vid annan myndighetsutövning. Detta säger också utskottets majoritet. Det är då beklagligt att samma majoritet inte har velat gå med på de krav som bl.a. vi i folkpartiet ställer när det gäller skadestånd. Det gäller det strikta skadeståndsansvaret. Det gäller att definiera förutsättningarna för skadestånd, alltså vad vi menar med väsentligt belopp. Det gäller avvikelser och jämkning mellan beslut om betalningssäkring och den därefter fastställda fordringen. Det gäller den s.k. självrisken på 5 000 kr., som vi också vill slopa. Det gäller också något som kanske är tokigast av allt, nämligen att kostnader för biträde och utredning som den skattskyldige haft inte skall ersättas av det allmänna. Betalningssäkringslagen är ett förödande instrument mot skattskyldiga som inte har gjort sig skyldiga till det som lagen vill stävja. Då borde det vara ett minimikrav att den som drabbas felaktigt får ersättning för eventuella biträdeskostnader fullt ut. Jag yrkar i detta sammanhang bifall till reservationerna 8, 10, 12, 13 och 14. I skatteutskottets betänkande nr 1 behandlas dessutom ett antal andra frågor om taxering och uppbörd som har väckts under den allmänna motionstiden 1989. Jag skall bara kort beröra några av de reservationer som vi i folkpartiet står bakom. Som Karl-Gösta Svenson sade återkommer många av frågorna nästan varje år, och ståndpunkterna och argumenten är förvisso väl kända. Det måste t.ex. vara rimligt att den skattskyldige får god tid på sig att begära omprövning av ett beslut av taxeringsnämnden. Även om denna fråga kommer att prövas vid en kommande lagrådsremiss, borde riksdagen redan nu kunna bifalla förslaget om att taxeringsnämndens beslut skall fattas senast en månad före taxeringsperiodens utgång. Detsamma gäller skattetilläggsreglerna. Sådana regler måste uppfattas som rättvisa av den skattskyldige, och det är viktigt att man tar hänsyn till hur saken ligger till i det enskilda fallet. Det kan också handla om anstånd, fyllnadsinbetalningsavgifter, kvarskatteavgifter och mycket annat. Frågan om skatteflyktslagen eller generalklausulen behandlas också i detta betänkande. Jag yrkar naturligtvis bifall till reservation 33. Denna fråga kommer inom kort att ligga på riksdagens bord — nämligen i samband med behandlingen av propositionen om inkomstskatterna för år 1990. Det här är sannerligen en rättssäkerhetsfråga, och nackdelarna med lagen är så stora att den bör avskaffas. I reservation 34, som jag yrkar bifall till, återkommer vi i folkpartiet till kravet på en s.k. omvänd generalklausul. Folkpartiet vill härigenom förhindra att skattskyldiga utsätts för, som vi tycker, oskälig beskattning som beror på brister i lagstiftningen eller på att reglerna inte stämmer överens med lagstiftarens ursprungliga intentioner. Herr talman! Ett gammalt kärt folkpartikrav är avskaffandet av bevissäkringslagen. Åtgärder enligt denna lag är egentligen värre än husransakan, och nog borde det i de flesta fall räcka med hot om vite för att få fram material för granskning från deklarationsskyldiga som misstänks för brott men som vägrar lämna ifrån sig sina handlingar. Till sist, herr talman, vill jag beröra en fråga som Karl-Gösta Svenson tog upp men där vi ännu inte ställt upp på reservationen. Mycket av det Karl Gösta Svenson sade är riktigt, och jag tror att vi på sikt bör kunna kräva förtryckta förenklade deklarationsblanketter där inkomstuppgifterna finns med. Vi har för nästa år sett de tekniska svårigheterna, men vi tror och hoppas att vi inom en snar framtid skall kunna få även inkomstuppgifterna tryckta på deklarationsblanketterna. Om detta har vi skrivit i ett till betänkandet fogat särskilt yttrande. För säkerhets skull, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer till detta betänkande som folkpartister står bakom.

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande, skatteutskottets betänkande nr 1, som behandlar förslaget till ändringar i den s.k. betalningssäkringslagen är sett utifrån de grundläggande principerna för vår rättssyn ett mycket viktigt betänkande. Betalningssäkringsinstitutet utgär civilrättsligt ett intrång i förmånsrätten, men det är ur förvaltningsrättslig synpunkt i vissa speciella fall nödvändigt med hänsyn till det allmännas intresse. Det är ju därför vi har detta institut. Men just därför bör det användas restriktivt och endast i de fall där gäldenären på ett uppenbart och entydigt sätt undandrar sig sina åtaganden. Den gamla principen "'hellre fria än fälla” måste vara vägledande vid tillämpningen. Utformningen av betalningssäkringslagen handlar å ena sidan om den enskildes rättstrygghet sedd i ett förvaltningsrättsligt förhållande, dvs. gentemot det allmännas intresse. Men det handlar å andra sidan i lika hög grad om att garantera rättssäkerheten i det civilrättsliga förhållandet, dvs. mellan det allmänna som fordringsägare och gäldenären men också det allmännas förhållande till annan fordringsägare. Det finns i propositionen förslag till förändringar som innebär förbättringar i det här avseendet, men jag vill understryka att dessa är otillräckliga. Fortfarande blir lagtexten enligt det föreliggande förslaget allt för vag. Flera paragrafer ger fortfarande på grund av bristande stringens alltför stora utrymmen för tolkning från betalningssäkrande myndighet, och de blir därmed till förfång för den enskilde. Uppenbarligen, herr talman, finns det en grundläggande skillnad mellan å ena sidan majoritetens syn på dessa frågor och å andra sidan reservanternas — huvudsakligen de tre borgerliga partiernas — syn på den enskildes rättssäkerhet. Enligt centerns mening präglas lagförslaget av ett synsätt där det allmännas intresse intar en primär ställning och där den enskildes intressen kommer först i andra hand. Utgå sgspunkten måste vara att skydda den enskilde, och bevisbördan måste därför ligga på den betalningssäkrande myndigheten. Det är därför som vi från centerns sida i likhet med moderata samlingspartiet och folkpartiet vill ha skärpta formuleringar på en rad punkter i lagtexten, så att denna i allmän juridisk mening får en entydig innebörd. Exempel härpå är att man bör använda "synnerliga skäl”, som är en skarpaste formuleringen, i stället för ”särskilda skäl”. Formuleringen "strikt skadeståndsansvar” är ett annat exempel. Jag vill så i korthet beröra några av de områden där centern anmält en avvikande mening. Frågan om det s.k. riskrekvisitet, som även föregående talare nämnt, gäller vid vilken tidpunkt eller i vilket skede som betalningssäkring får beslutas. Kan en betalningssäkran beslutas redan innan en fordran inträder eller när en fordran ännu inte förfallit till betalning! Otvetydligt ger det aktuella lagförslaget utrymme för att en betalningssäkran kan tillgripas redan innan en fordran faktiskt gäller. Redan vid en befarad utebliven betalning kan alltså denna åtgärd vidtas. Detta kan, som Leif Olsson nämnde, leda till att en presumtiv gäldenär — observera presumtiv gäldenär — kan bli insolvent. Åtgärden kan skapa en likvidationseller konkurssituation. Det kan också leda till att andra borgenärer kan förlora sina möjligheter att säkra sina fordringar, fortfarande i ett skede när en fordran från det allmännas sida inte uppstått. Det företräde i förmånsrätten som betalningssäkran möjliggör och som ur civilrättslig synpunkt är en unik möjlighet — det skall vi komma ihåg — bör och får inte ges ett alltför uttalat användningsområde. Det är därför som vi ilikhet med moderata samlingspartiet och folkpartiet anser att det s.k. sabotagerekvisitet måste vara uppfyllt för att riskrekvisitet skall kunna tillämpas. Vad gäller frågan om hävandet efter viss tid av beslut om betalningssäkring anser vi, också i likhet med moderata samlingspartiet och folkpartiet, att de sex månader som lagen anger räcker. Det enda skälet till en förlängning av ett sådant beslut är att den skattskyldige uppenbart förhalar utredningen, och då skall ”synnerliga skäl” gälla. Vad beträffar tidsfristen för handläggning av mål som rör betalningssäkrad fordran måste det anses räcka med ett år från beslutet om betalningssäkring. Till skillnad från majoriteten anser vi att förlängning även i sådana fall får ske endast om den skattskyldige uppenbart förhalar ärendet. Det är det viktigt att ett strikt skadeståndsansvar skall gälla vid betalningsförsäkring i enlighet med vad som gäller i skadeståndslagen, dvs. skadeståndsansvar gäller utan krav på bevisföring, oavsett om skadan för den enskilda uppkommit genom felaktigt beslut på grund av fel eller försummelser. Här skall ett strikt skadeståndsansvar i enlighet med skadeståndslagen gälla. Begränsningen av skadeståndsansvaret enligt lagförslaget så att en självrisk för den enskilde på 5 000 kr. skall utgå anser vi vara principiellt felaktig. Myndigheters ansvar för fel och försummelser är lika stort oavsett beloppets storlek. I detta betänkande berörs även en rad andra frågor, bl.a. frågan om beskattningsmyndighet skall få föra det allmännas talan i skattemål. Enligt vår uppfattning bör sådan talan föras av ett fristående allmänt ombud. Jag vill också ta upp en fråga som vi ständigt återkommer till, nämligen frågan om tidsgräns för meddelande om avvikelse från självdeklaration. Även här är det viktigt att vi får spelregler som gör att den enskilde får en chans att svara på meddelande om avvikelse från självdeklarationen. När det slutligen gäller skattepliktslagstiftningen anser vi, i likhet med de andra reservanterna, att man med en generalklausul riskerar att skapa betydande brister i rättssäkerheten. Att införa en lagstiftning som i sin generella utformning inte ger den enskilda möjlighet att förutse lagens tillämpning, dvs. en lag där varken bokstavstolkning, förarbeten, rättspraxis eller prejudikat ger vägledning, är helt otillfredsställande. Därför vill vi, i likhet med moderata samlingspartiet och folkpartiet, att den s.k. skatteflyktslagstiftningen skall avskaffas. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga reservationer som fogats till detta betänkande och som bär centerns underskrift.

Herr talman! Detta betänkande behandlar förutom propositionen om ändringar i betalningssäkringslagen också ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Jag skall uppehålla mig vid två av dem i detta anförande. Det gäller två socialdemokratiska motioner som vi har tyckt vara bra och som vi vill stödja. Den första motionen handlar om kontrolluppgiftsskyldighet för ränteinkomster. Som det är i dag så gäller denna skyldighet endast privatpersoner och dödsbon, medan juridiska personer, dvs. bolag, banker och försäkringsbolag och liknande, slipper. Förutom att det är stötande för rättskänslan — att privatpersoners ränteinkomster skall redovisas intill sista öret, medan t.ex. företagen skall slippa undan — är det ju också så att det i dag sker en betydande underdeklaration av juridiska personers ränteinkomster. Utskottets förklaring att det skulle vara krångligt att införa samma uppgiftsskyldighet för ränteinkomster för juridiska personer som för privatpersoner anser jag vara ett svagt argument för att slippa göra denna förändring. Det har ju gått att lösa det för privatpersoner så varför skulle det vara svårare när det gäller bolagen? Att det har varit ett av syftena med skatteomläggningen att också komma till rätta med företagens räntedeklarationer är inte heller särskilt hållbart. Problemet med underdeklaration av ränteinkomster och orättvisan gentemot vanliga människor finns ju redan i dag. Att skjuta frågan på framtiden och hänvisa till skatteomläggning syns mig vara en tämligen osäker väg att gå. Finns över huvud taget den möjligheten kvar efter uppgörelsen med folkpartiet? Den andra motion som jag vill ta upp handlar om länsskattemyndigheternas rutiner när det gäller lagföring av skattebrott m.m. Det finns enligt motionärerna bakom motionen anledning att anta att länsskattemyndigheterna alltför sällan anmäler misstänkta skattebrott och bokföringsbrott till åtal, utan i stället nöjer sig med att påföra skattetillägg. Om det är på det sättet, verkar det ju logiskt att stödja motionen och kräva en översyn av rutinerna. Här inträffar att utskottet håller med motionärerna och önskar sig en bättre ordning på detta område, men där man skulle ha kunnat stödja motionen och kräva den här översynen sätter utskottet i stället sin tilltro till försynen och en from förhoppning om en bättre ordning, eftersom riksskatteverket och statsmakterna, som man säger, prioriterar denna fråga. I den här frågan som i så många andra, hade det med all säkerhet varit bättre med beslut i stället för förhoppningar. Ifrån vpk:s sida har vi tyckt att det här var bra motioner även om vi inte har skrivit dem själva, och vi har yrkat bifall till dem i utskottet och reserverat oss till förmån för dessa yrkanden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de tre reservationer som vpk har undertecknat i detta betänkande.

Herr talman! Att det alls behövs lagar och regler om betalningssäkring beror ju på att det finns folk för vilka skulder till myndigheter inte tas på lika stort allvar som hedersskulder till vänner och släktingar. Det är i många fall alldeles nödvändigt att myndigheter får gå in och säkra betalning för fordran på skatt, tull eller dylikt innan det är fullt bevisat att en sådan fordran verkligen är korrekt. Likafullt som alla hederliga medborgare vill att de och samhället skall skyddas mot skattesmitare, likafullt är det viktigt att inte oskyldiga skall råka ut för den konfiskation som en myndighet har möjlighet att göra när sannolika skäl för en fordran föreligger. Det är alltså två sidor av samma mynt som måste betraktas, och på båda sidorna står det en del om skydd för den enskilde. På ena sidan gäller det skydd för alla oss hederliga skattebetalare mot skattesmitarna, på den andra gäller det skydd för den som oskyldigt misstänks för undanhållande av skattemedel. Propositionen avser att ge medborgarna förstärkt skydd mot överhetens misstag, och detta anser vi inom miljöpartiet är en bra inriktning. I några fall anser vi dock att man inte har gått tillräckligt långt, och i ett fall anser vi att man borde varit hårdare i de fall där skattebrott misstänks.

Alla dessa tre synpunkter är högst rimliga, och jag har svårt att förstå att utskottet inte kunnat inkorporera dem i sin skrivning. Låt mig slutligen vända på myntet och titta på den andra sidan. Det gäller, och detta anser jag mycket viktigt, att skattebrott och andra ekonomiska = Prot. 1989/90:35 brott givetvis skall anmälas till åtal. Den rutin som innebär att man helt en 29 november 1989 kelt påför tillägg och låter det bero är verkligen inte till fyllest. Jag yrkar

Herr talman! Som med all önskvärd tydlighet redan framgått behandlar detta betänkande förslag till ändringar i betalningssäkringslagen, ett antal motioner som väckts med anledning av denna proposition och sedan ett stort antal motioner som härstammar från den allmänna motionstiden. Betalningssäkringslagen har funnits sedan den 1 januari 1979. Det kan i detta sammanhang vara en viss poäng i att påpeka att de som undertecknade propositionen som låg till grund för det beslutet har namn som Mundebo, Bohman och Fälldin — det var alltså den borgerliga trepartiregeringen som lade fram förslaget om en betalningssäkringslag. Anledningen till att den infördes var att dessförinnan var det inte möjligt att säkra betalningar av det allmännas fordringar på skatter, tullar och avgifter under tiden från att fordringen uppkommit och till dess den fastställts och därmed kunde bli föremål för indrivning. Detta utnyttjades av vissa mindre nogräknade personer med t.ex. skatteskulder på ett sådant sätt att t.ex. egendom gjordes oåtkomlig innan fordringen kunde drivas in. Insatser mot skattefusk riskerade att bli verkningslösa om inte det allmänna hade instrument för att säkra det ekonomiska utfallet. Sedan lagen infördes har det dock kommit att riktas allvarlig kritik mot hur lagen har tillämpats. Bl.a. har det förekommit att felaktiga betalningssäkringsbeslut fört med sig stora ekonomiska problem för dem som drabbats. Regeringen har därför låtit utreda frågan och föreslår i den nu aktuella propositionen en rad ändringar i denna lag, alla med syfte att skapa bättre garantier mot att enskilda drabbas av felaktiga beslut om betalningssäkring och för att i övrigt förbättra den enskildes ställning i den typen av mål. Således föreslås att beviskravet skärps för att betalningssäkring skall få beslutas. En s.k. proportionalitetsregel, som innebär att vikten av åtgärder skall vägas mot den skada som kan drabba gäldenären, införs. Länsskattemyndigheten skall föra det allmännas talan i betalningssäkringsprocessen, och på det sättet skall handläggningen bli mer effektiv. Länsrätterna ges en skyldighet att kontinuerligt övervaka att förutsättningarna för beslutet alltjämt föreligger, genom att de på eget initiativ helt eller delvis skall häva ett beslut om det finns anledning till det. Muntlig förhandling skall hållas om gäldenären begär det, och denne skall dessutom upplysas om sin rätt i detta avseende. Förslag finns om vissa tidsfrister för att begränsa giltighetstiden för beslut om betalningssäkring. Staten skall, oberoende av om fel eller försummelse har begåtts, ersätta den skada som den enskilde åsamkas, om fordringen inte senare fastställs eller fastställs till ett väsentligt lägre belopp än det som har betalningssäkrats. 151 Herr talman! Utskottet har den bestämda uppfattningen att regeringen i den aktuella propositionen har gjort en mycket bra avvägning mellan å ena sidan det allmännas ställning vid uppbörd och indrivning när det gäller skatter, tullar och avgifter och å andra sidan behovet av att stärka rättssäkerheten för den enskilde på detta område. Vi föreslår således att propositionen bifalles i sin helhet. 15 reservationer har fogats till betänkandet i denna del, och jag skall kort kommentera några av dem. Jag har valt att kommentera de reservationer som de tre borgerliga partierna gemensamt står bakom. I reservation 1 begär de borgerliga partierna en inskränkning av det s.k. riskrekvisitet, som vi tidigare har hört, till att enbart gälla s.k. betalningssabotage. Utskottet avvisar denna uppfattning med motiveringen att betalningssäkring också skall kunna användas för att minska den kreditrisk som det allmänna löper i den här typen av ärenden. I reservation 4 begärs att en förlängning av tidsfristen skall få ske enbart om den skattskyldige förhalar utredningen. Utskottet menar att redan propositionens förslag om en tidsfrist på sex månader är en väsentlig skärpning i sig. Erfarenheten från den praktiska hanteringen visar nämligen att det oftast rör sig om svårutredda beskattningsförhållanden, och utskottet vill inte medverka till att undermåliga utredningar pressas fram som en följd av en sådan begränsning som reservanterna förordar. Även i reservation 5 begärs en tidsfrist och då i mål där en betalningssäkrad fordran skall fastställas. Där delar utskottet bedömningen att det är angeläget med en snabb handläggning i dessa mål, men mycket talar för att sådana mål kommer att behandlas mer skyndsamt i framtiden. Bl.a. det utökade bevakningsåliggande från länsrätternas sida som följer av propositionen bör bidra till det. I reservation 8 begärs att strikt skadeståndsansvar skall gälla även vid beslut om betalningssäkring för fastställda fordringar. I propositionen görs, som här har sagts, en åtskillnad mellan skadeståndsansvaret vid icke fastställda och vid fastställda fordringar. I det senare fallet fattas beslutet i ett mycket senare stadium av en utredning, och risken för felaktiga beslut borde därför vara mindre. Bestämmelserna i skadeståndslagen, som medger ersättning för skada som vållats genom fel eller försummelse, ger ett sådant skydd för gäldenären att det bör vara till fyllest. De bör åtminstone vara det i avvaktan på den översyn av det allmänna skadeståndsansvaret som riksdagen begärde så sent som i våras. I reservation 13 krävs slutligen att självrisken på 5 000 kr. vid skadestånd slopas. Till detta kan sägas att propositionsförslaget i denna fråga överensstämmer med bestämmelserna i lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt. Det innebär dock inte att beloppet 5 000 kr. är en fixerad gräns. Hänsyn skall tas till om beloppet är att betrakta som obetydligt eller inte för gäldenären. Av det följer att det kan finnas anledning att ersätta även skador som är av mindre omfattning, liksom att någon gång inte ersätta skador som är större än 5 000 kr. Det är således en bedömning som får göras från fall till fall. Detta är dessutom frågor som rimligen kommer att prövas i den översyn av det allmänna skadeståndsansvaret som jag tidigare talade om att riksdagen har begärt. Går man igenom alla de 15 reservationerna till betänkandet som gäller just — Prot. 1989/90:35 betalningssäkringslagen, ser man ett tydligt mönster. Det handlar i nästan 29 november 1989 samtliga fall — detta gäller framför allt moderaterna, som står bakom 14 av AA 15 reservationer — om att försvaga det allmännas ställning. Tilltron till länsrätternas förmåga och omdöme tycks dessutom vara mycket låg. Mot den bakgrunden kanske det kan vara på sin plats — även om regeringen i propositionen tar sikte på att stärka rättssäkerheten för den enskilde — att erinra om varför en sådan här lag behövs. Tillvaron består som bekant inte bara av rättskaffens människor, som riskerar att utsättas för myndigheternas förföljelse. Den består dessvärre också av ett icke obetydligt antal fula fiskar, som med konster och knep försöker slippa ifrån de medborgerliga skyldigheter som vi alla har. Jag vill erinra om att det måste finnas en påtaglig risk för att gäldenären inte kommer att betala sin skuld. Det skall inte heller röra sig om småsummor, utan avse betydande belopp. Den tidsperiod som det allmännas fordring hänrör sig till skall ha gått till ända, eller fordringen skall dessförinnan vara förfallen till betalning. Jag vill upplysningsvis säga att det inte rör sig om så oerhört många mål av detta slag. Enligt en uppgift från 1985, som finns i propositionen, behandlade länsrätterna då 215 framställningar om betalningssäkring. Det är alltså inte så att var och varannan riskerar att drabbas. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer i denna del. I betänkandet behandlas också en rad andra frågor på taxeringsoch uppbördsområdet. De flesta är frågor som kommer att bli eller redan har blivit föremål för utredning, som tas upp i annat sammanhang eller där proposition väntas inom kort. Det gäller således de frågor som behandlas i reservationerna 16, 20, 22, 26 och 27. Där har nu lagrådsremissen, som grundas på skatteförenklingskommitténs betänkande, nyligen avlämnats, och proposition läggs fram under våren. Det gäller kraven i reservation 19, där en översyn av ADB-insyn inom den brottsbekämpande verksamheten nu förbereds inom justitiedepartementet. Det gäller reservationerna 23 och 24, där finansdepartementet förbereder en översyn av eftertaxeringsoch skattetilläggsreglerna. Det gäller reservationerna 30 och 31, där ett förslag om en ny typ av skattsedel, s.k. F-skattsedel, för närvarande bereds inom finansdepartementet. Det gäller också kravet i reservationerna 33 och 35, som båda har bäring på proposition 50. Det föreligger nu ett förslag från den s.k. skatteflyktsutredningen om en ny generalklausul, som tas upp i reservation 33. I samtliga dessa fall hänvisar utskottets således till att frågorna bör tas upp vid ett senare tillfälle. Jag vill också göra några avslutande kommentarer. Det skulle föra alldeles för långt att kommentera varje enskild reservation — jag är rädd för att vi skulle få stanna här resten av natten om jag gav mig in på något sådant. I reservation 25 hävdar miljöpartiet och vpk att länsskattemyndigheten allför sällan anmäler misstänkta skattebrott och bokföringsbrott utan låter sig nöja med att påföra skattetillägg. Reservationen grundar sig på en enskild socialdemokratisk motion. Utskottet delar uppfattningen att det kan vara problematiskt att avgöra detta från fall till fall. Vi menar att riksskatte 153 verket måste ge vägledande anvisningar för hur dessa frågor skall hanteras, men vi utgår också från att satsningarna på förbättrad revisionsverksamhet ger positiva effekter på detta område. Riksskatteverket har i år också särskilda medel för kontroll av svårkontrollerade branscher. Det görs satsningar på utbildning och användning av ADB-revisorer inom skatteförvaltningarna. För nästa budgetår begär verket ytterligare 10 milj.kr. till sådana här satsningar. Det innebär att vi redan vid behandlingen av budgetpropositionen får anledning att återkomma till frågan. I reservation 36 kräver de borgerliga att den s.k. bevissäkringslagen upphävs. Utskottet har tidigare diskuterat detta många gånger. Vi gör alltjämt den bedömningen att bevissäkringslagen behövs för att under vissa förutsättningar kunna säkerställa nödvändigt kontrollmaterial. Jag vill också påminna om att riksdagen så sent som hösten 1987 beslöt om en rad förändringar i lagen.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
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt tala om lagföring av skattebrott. Yvonne Sandberg-Fries, jag och utskottet delar alltså uppfattningen att detta är ett allvarligt problem, men att vi skall vänta till nästa års budgetbehandling med att lösa det. Om jag förstår detta rätt, är skattesmitning okej till nästa års budgetbehandling, men sedan skall det minsann bli stopp. Är det på det sättet riksdagen skall titta på sådana här saker? Är det inte litet väl handfallet?
Herr talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig väldigt oklart, men om jag inte minns alldeles fel hänvisade jag till en rad åtgärder som vidtas och till förslag som kommer upp på detta område. Det är kanske litet förmätet av Gösta Lyngå att påstå att vi inte är intresserade av att göra något åt skattebrott. Den sittande regeringen har under sin period lagt fram åtminstone 24 eller 25 konkreta förslag, alla ägnade att stävja skattebrott. Det är väl om något bevis på att intresse inte saknas.
Herr talman! Det står faktiskt också i utskottstexten att det finns anledning att återkomma till frågan vid behandlingen av nästa års budget, då skattebrotten skall tas upp igen. Det är bra. Men till dess? Kan vi inte följa den reservation som grundar sig på en socialdemokratisk motion?

Herr talman! Skattereformen är ett dråpslag mot idrotten, en katastrof. Den får förödande konsekvenser. Se där, några uttalanden från företrädare för svensk idrottsrörelse. I januari i år väckte vi moderater en motion med rubriken Villkoren för idrotten. En mycket stor del av motionen ägnade vi åt ekonomi och skatter. En redan då allvarlig situation har genom det föreslagna nya skattesystemet ytterligare förvärrats. Den breddade momsen och de indirekta skatterna gör det dyrare att resa och att bo. Hur skall de små idrottsföreningarna klara det? Hur kommer den höjda arbetsgivaravgiften att påverka föreningarna? Betänk att det hela tiden är de minsta klubbarna som drabbas särskilt hårt. Beskattningen av priser, där gränsen nu skall bli 100 kr. i stället för 600 kr. , är ytterligare exempel på en kallsinnig och verklighetsfrämmande inställning till idrotten, vår i särklass största folkrörelse. I stället för att söka medverka till att avhjälpa idrottens problem ökar regeringen dem nu på ett närmast brutalt sätt. Den verksamhet som bedrivs inom idrottsrörelsen bygger i mycket stor utsträckning på ideellt arbete och på ett starkt personligt engagemang. Den svenska idrottsrörelsen står och faller med de ideella insatser som görs på alla nivåer. Men vi måste — för att få behålla dessa engagerade människor — på allt sätt söka underlätta deras arbete. Det är orimligt att den mesta tiden måste ägnas åt att dra in pengar. Med de nya skattepålagorna och motståndet mot att låta de ideella organisationerna spela i samma division och efter samma regler som de statliga spelbolagen, försämras ytterligare möjligheterna för de små föreningarnas ledare att ägna sig åt idrott. Låt mig ta ett exempel. Som jag nämnde skall i fortsättningen priser värda mer än 100 kr. beskattas. Detta innebär självfallet ett orimligt merarbete för klubbarna. Det kan inte kännas särskilt meningsfullt och uppmuntrande att behöva sända en kontrolluppgift till en pristagare för en brödrost, värd ca 150 kr. Kan detta verkligen vara vettigt? Tror någon på allvar att detta kommer att underlätta rekryteringen av idrottsledare? Vi moderater anser att det finns all anledning att se över och justera sådana bestämmelser. Det finns säkerligen inte någon i denna kammare — oavsett parti — som inte i olika sammanhang betonar idrottens stora fostrande betydelse för svensk ungdom. Idrotten är utan tvivel den största tillgång vi har i kampen mot våld, knark och kriminalitet. Som en följd av debatten här i kammaren i juni förra året beslöt riksdagen, med verkan fr.o.m. den 1 januari 1989, om vissa ändringar i lotterilagen. Det vore en överdrift att påstå att folkrörelserna blev nöjda.

Hur detta lämpligast skall ske bör bli en uppgift för en parlamentarisk utredning att ta ställning till. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1, 3, 5 och 6.

Fru talman! Först ett par ord till Lars Ahlström om skattereformen och idrottsrörelsen. Jag tror också att man på ett par punkter, bl.a. beträffande ersättningar av den begränsade karaktär som Lars Ahlström var inne på, måste diskutera undantagsregler. Jag är däremot lika övertygad om att den viktigaste utgångspunkten bör vara att idrottsrörelsen i stora stycken, som någon på riksidrottsmötet i Östersund uttryckte det, bör spela på samma villkor som andra organisationer och även näringslivet. Då tänker jag framför allt på de stora elitidrottsföreningar som i stort sett driver sin verksamhet som vilket företag som helst. Jag tror alltså att man skall försöka att undvika den typen av undantag men — och det är viktigt — i stället se till att idrottsrörelsen får ordentlig kompensation för den merkostnad som det här innebär. Fru talman! Det handlar ju om statens och folkrörelsernas spelverksamhet, och även om man inte får glömma bort de många andra ideella organisationer som berörs är det ju idrottsrörelsen som är i focus — den är vår klart största ideella rörelse. Den viktigaste delfrågan i betänkandet gäller om det skall bli en översyn av idrottens ekonomi eller inte. Folkpartiet tror att det , för att få till stånd en alternativ möjlighet till ersättning, krävs att man ser över det här på bred front. Vi har i folkpartiet av idrottsrörelsens ekonomiska situation dragit slutsatsen att den behöver ett rejält ökat stöd, och att en sådan ökning är väl använda pengar är alldeles uppenbart. När det gäller den beskrivningen delar jag alltså Lars Ahlströms uppfattning. Idrotten har ju stor betydelse inte bara för individen utan också för samhället. Det räcker att titta på vad man åstadkommer när det gäller ungdomsfostran och friskvård. Vår utgångspunkt är alltså att idrotten måste ges bra ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet. Vi är däremot inte övertygade om att det måste ske genom medel från statsbudgeten. Vi har i stället visat på andra möjligheter, t.ex. att låta en större del av tipstjänsts överskott gå direkt och varaktigt till idrotten. Det skulle kunna ge sådana summor att de blir ett verkligt lyft för idrotten. Jag tror att det är summor av den storleken som det måste handla om. Det var också en lösning som riksidrottsmötet pekade på. Eftersom olika idrottsaktiviteter är en förutsättning för en stor del av tipstjänsts verksamhet ligger det nära till hands — det vore en logisk lösning. Jag är för min del inte lika övertygad om att det sker bäst genom att idrotten blir delägare i tipstjänst. Men där kan man tänka sig olika möjligheter. Statens spelverksamhet har expanderat kraftigt under senare år — det vet vi. Den ena innovationen har avlöst den andra, och omsättningsökningen har delvis skett på idrottens och andra folkrörelsers bekostnad — det är viktigt att komma ihåg att det på den här punkten inte enbart handlar om idrottens bekymmer. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som folkpartiet står bakom.

Fru talman! Minst en gång per år diskuterar vi här i kammaren finansieringsmöjligheterna för idrottsrörelsen och för folkrörelserna i stort. Det finns anledning för mig att redan inledningsvis påpeka att idrottsrörelsen är en stor del av våra folkrörelser, men det är ingalunda hela Folkrörelsesverige vi pratar om när vi talar om idrottsrörelsen. Många gånger har man i diskussionen — det har varit så också här i dag — lagt tonvikten på idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är inte heller någon homogen rörelse så till vida att alla föreningar är lika stora. Det finns många stora föreningar, men det finns också många små. Huvuddelen av idrottsrörelsen består av småföreningar. Det råder inte riktigt lika villkor för dessa föreningar. Under den tid som gått mellan de diskussioner som vi har fört här i kammaren har vi kunnat märka att möjligheterna till egen finansiering — genom egna insatser typ lotterier, olika slags spel och vad det nu har varit — hela tiden har försämrats. Vidare har statens möjligheter till inkomster direkt genom spel hela tiden förbättrats. Läser man den utmärkta redogörelse som kulturutskottet ger i sitt betänkande nr 2 ser man att statens andel av den här marknaden ökat år från år. Det är bara att konstatera att folkrörelserna får allt mindre möjligheter att hävda sig gentemot staten. Vi var naturligtvis besvikna redan när vi, efter den utredning som skett, diskuterade propositionen om möjligheterna till finansiering. De nya regler som trädde i kraft den 1 januari i år har inte på ett märkbart sätt förbättrat folkrörelsernas möjligheter. Vi gjorde vid utskottsbehandlingen förslaget något bättre; resultatet blev något bättre vid riksdagsbeslutet än vad regeringen hade föreslagit. Men till grund för regeringens förslag låg en utredning som gick bra mycket längre än det beslut som riksdagen sedan fattade — det får vi inte glömma bort. Nu skulle vi vilja ha till stånd en mer övergripande utredning på det här området. Det är vad reservanterna förordar i reservation nr 1. Anledningen till det är att det finns en mängd olika förslag om hur de här möjligheterna skall förbättras. Vi reservanter har inte tagit ställning till de enskilda förslagen — vi har sagt att det måste vara bättre att man tar till sig dem alla och dessutom de många ytterligare förslag som naturligtvis finns och låter en parlamentarisk beredning utreda dem. Den tanken har utskottsmajoriteten — socialdemokraterna och miljöpartiet — avvisat. Men jag vågar påstå att även utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet andas en vilja att få till stånd en parlamentarisk beredning. Det är bara det att utskottsmajoriteten grundar sitt ställningstagande på en förväntan om att riksidrottsmötet skulle ta ställning till ett förslag om — och även fatta beslut om — att man skulle hemställa hos regeringen om en sådan utredning. Om jag är rätt underrättad gjorde riksidrottsmötet inte det. Därmed faller också utskottsmajoritetens skrivning. Den grund som utskottets hemställan vilar på finns alltså inte längre. Jag vill då direkt fråga Anders Nilsson, som majoritetens talesman — jag ställer den frågan också till Kaj Nilsson, som är närvarande här i kammaren — om det inte nu finns anledning att ompröva utskottsmajoritetens ställningstagande. Med utgångspunkt i majoritetens skrivning blir det ingen framställan gjord till regeringen om en sådan utredning, om inte riksdagen här biträder reservation nr 1 och gör ett tillkännagivande. Det är en direkt fråga och en förhandlingsinvit från talarstolen här i riksdagen att göra om den här delen — det är inte stora skillnader emellan reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattning; det är bara det att utskottsmajoriteten bygger på antagandet att någon annan skulle ha beslutat, och så har inte skett. Det finns alltså anledning att föra den här debatten ett varv till. Det är inte bara detta som behandlas i betänkandet utan också frågan om en kulturoch folkrörelsefond. Vi centerledamöter återkommer — jag vet inte för vilket år i följd — med denna begäran. Vi har inte heller den här gången fått gehör för den. Vi är antagligen litet tidigt ute. Men jag förutspår att vi om något år eller så också kommer att få en folkrörelsefond, som man kan tillföra en del av de inkomster som staten har genom de spelmöjligheter som finns och som hela tiden utvecklas. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 4.

Fru talman! Jag blev apostroferad — annars hade jag inte tänkt delta i den här debatten. Miljöpartiet har faktiskt, genom riksrevisorerna, fått igenom i betänkandet att regeringen nästa gång den framlägger en budgetproposition skall redogöra för de samlade bidragen till idrottsrörelsen och hur mycket som härrör från Tipstjänst. Detta var den viktigaste punkten för vår del. Vi var beredda att avvakta en parlamentarisk utredning, om idrottsrörelsen själv ville ha en sådan. Nu ville man inte det denna gång, men kanske senare. Därmed tycker jag ändå inte att läget har förändrats så radikalt som Jan Hyttring pekar på. Dessutom tycker vi att det är för mycket kommers inom idrottsrörelsen, så vi är ganska restriktiva. Någon har nämnt hur våldsamt spelen accelererar. Det tycker vi är mycket oroande. Vi tycker inte att idrottsrörelsen i så stor utsträckning som kommer fram i reservationen skall leva på den typen av verksamhet. Jag kan alltså inte hålla med Jan Hyttring om att läget är så förändrat som han påstår.

Fru talman! Jo, läget är förändrat. Redan beslutet på riksidrottsmötet anger faktiskt att den grund som miljö partiet tillsammans med socialdemokraterna har fotat sitt majoritetsyttrande på inte finns. Kaj Nilsson säger att det är för mycket spelverksamhet. Erbjudandet från reservanterna är ju att Kaj Nilsson skulle få vara med i en parlamentarisk beredning och uttrycka sin åsikt om detta. Här missar faktiskt miljöpartiet sin stora chans. Om man beslutar enligt det här utskottsyttrandet så rullar allt bara på. Idrottsrörelsen och andra folkrörelser måste ju försöka hitta på nya former för att lyckas hålla jämna steg med statens inkomstökningar genom spel. Vi vet ju att oddsen är mycket små — för att använda spelspråk. På riksidrottsmötet gjordes det också berättigade uttalanden där man uttryckte oro för sin ekonomi, icke minst mot bakgrund av den förväntade skattereformen. Till den får vi naturligtvis återkomma senare och diskutera den särskilt här i kammaren. Jag vill uppmana miljöpartiet att ta chansen. Stöd reservationen nu, så får ni vara med och påverka utredningen. Ni får också möjlighet att där klargöra er inställning till finansieringsmöjligheterna.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i en följd av år ställt krav om att tipsmedel skall gå till idrotten, som en investering för framtiden för våra ungdomar. Redan i ett riksdagsbeslut från 1939 fastställdes att 50 20 av tipsmedlen sedan vinsten utdelats skulle tillbaka till idrottsliga ändamål. Detta beslut genomfördes emellertid aldrig på grund av andra världskriget. Det finns nu anledning att återuppliva denna inriktning. Utskottet har upprepade gånger tidigare i av riksdagen godkända betänkanden uttalat bl.a. att idrotten har rätt till betydande samhällsstöd, oberoende av de inkomster som tillförs statsverket via tipsverksamheten. Den ståndpunkten behåller sin giltighet. Det förutsätter emellertid att det nuvarande samhällsstödet till idrotten är tillräckligt stort, vilket inte är fallet. Dessutom behåller denna ståndpunkt sin giltighet under förutsättning att Tipstjänsts årliga vinst inte överstiger det stöd som idrotten får från samhället. Nu är emellertid förhållandet det, att den inkomst som statsverket får från tipsverksamheten överstiger 1 miljard kronor om året, medan däremot det direkta stödet till idrotten är knappt 300 milj.kr. Därför anser vpk att med hänsyn till idrottens stora betydelse för framför allt ungdomen bör stödet till idrotten successivt trappas upp. Detta stöd bör vara utformat som ett anslag som går till kommunerna för att uppföra olika idrottsanläggningar. Det bör gå till småklubbar, till kvinnoidrott och till handikappidrott. Detta är en ståndpunkt som vi förfäktar, också i motsättning till reservation 1, som fogats till detta betänkande, där de övriga oppositionspartierna föreslår en utredning. Skälet till att vi inte är med på den reservationen är att den föreslagna parlamentariska utredningen i huvudsak skulle undersöka möjligheterna att öka folkrörelsernas utbyte av den totala spelmarknaden. I andra hand skulle man undersöka förutsättningarna för att en del av tipsmedlen övergår till idrottsrörelsen. Vi anser från vpk:s sida att spelmarknaden som sådan inte bör utvecklas på ett kaotiskt sätt. Så länge den sker under statlig regi finns det också möjligheter att kontrollera den. Vi är alltså inte anhängare av en fri spelmarknad för idrottsrörelsen. Vi anser att idrottsrörelsen är tillräckligt mycket kommersialiserad och att man inte behöver öka det kommersiella inslaget i den. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationen.